Herr talman! Jag sade i mitt förra inlägg att jag tyckte att det var klara besked från kommunikationsministern. Men efter kommunikationsministerns senaste inlägg kan jag nog inte stå fast vid denna uppfattning, eftersom kommunikationsministern nu säger att bron skall finansiera sig själv. Jag tror att det blir mycket svårt att bygga den om den skall självfinansieras genom avgifter och om inte något statligt kapital skall tillföras. Om man är bromotståndare är det i och för sig mycket glädjande att själva utgångspunkten är att statligt kapital inte skall tillföras utan bron skall självfinansieras. I så fall tror jag inte att det kan bli någon bro. Det som litet grand oroar mig i denna debatt är Lars-Erik Lövdéns inlägg om att han inte tror att det blir några negativa miljöeffekter. Men han säger att även om det skulle bli marginella negativa miljöaspekter spelar det ingen roll, eftersom det ändå skall byggas en bro. Jag tycker att det är beklagligt att han har denna grundinställning när allt annat i samhället bygger på att vi skall försöka förbättra miljön så långt som det är möjligt. Detta arbete går i och för sig inte fort, men det går trots allt litet grand framåt. Därför anser jag att Lars-Erik Lövdén bör tänka över detta igen — blir det negativa miljöeffekter av en bro är det i sig ett skäl för att definitivt inte bygga en bro.

Herr talman! Jag börjar tvivla på värdet av debatten när det gäller möjligheten att påverka — i alla fall att påverka Sven Hulterström. Debatter är ju annars alltid hälsosamma. I denna fråga har dessutom en mycket stor del av svenska folket engagerat sig, både de medborgare som direkt blir berörda genom att deras arbetstillfällen försvinner och alla som värnar om miljön och en regionalpolitisk rättvisa. Dessa människor är mycket nyfikna på vad som kommer att ske och hur snabbt de kan få klara besked. När nu regeringen och Sven Hulterström ändå lovar att denna utredning skall göras bl.a. beträffande miljön — man kan kalla den för konsekvensutredning — är vi som får detta svar fortfarande mycket okunniga om det exakta innehållet och de krav som ställs på utredningen. Det är mycket svävande besked vi får på denna punkt. Men det anmärkningsvärda, herr talman, är något som inte har nämnts i debatten tidigare, nämligen att när all den kritik hade framkommit som visar att helt otillräckliga undersökningar har gjorts under årens lopp med hänsyn till de olika faktorer som jag har räknat upp, vem var det då som först tog fasta på detta och ville göra något åt det? Jo, det Prot. 1986/87:49 var ScanLinkkonsortiet, dvs. bankmännens och storfinansens företrädare i 15 december 1986 Sverige, som i dag har mellan 10 och 15 milj.kr. till sitt förfogande för att.=ZdCd aren utreda saken och sprida propaganda för att få till stånd detta brobygge. Frågan är då: Är det detta utredningsmaterial som vi skall lita till när vi så småningom fattar beslut här i riksdagen? Har Sven Hulterström själv kontakter med konsortiet, och vet han hur långt detta har kommit i sitt utredande om miljö och annat? Sist men inte minst: Litar kommunikationsministern här i landet tillräckligt mycket på dessa herrar och utredare för att låta det egna utredningsmaterialet i delegationen mellan Sverige och Danmark få litet mindre omfattning? Det skulle jag och många andra väldigt gärna vilja veta.

Herr talman! Jag ställde en fråga till kommunikationsministern angående passusen på s. 143i rapporten, nämligen om vi i Sverige fortfarande ställer ut löftet att vi skall betala bron mellan Malmö och Köpenhamn. Det är en oerhört viktig fråga, som jag tycker att vi måste få svar på. Jag skall inte ta upp en debatt med Lars-Erik Lövdén, ej heller med Sten Andersson i Malmö. Jag vill bara lämna ett par upplysningar. Den här tunneln, HH-syd, kommer att gå helt under botten, Lars-Erik Lövdén. Sten Andersson säger att det är för hundra år sedan man började tala om en bro mellan Malmö och Köpenhamn. Jag vill då påpeka att den bron skulle ligga mellan Helsingborg och Helsingör. Det var inte förrän 1962 Malmö blev aktuellt, då Axel Strands utredning föreslog att bron skulle placeras mellan Malmö och Köpenhamn. De arbetsmarknadspolitiska konsekvenserna berörs inte mycket i Öresundsdelegationens rapport, även om 3 000-3 500 människor, som i dag är sysselsatta med shipping, blir berörda av fasta förbindelser. De enda som säger någonting är danskarna, som i sin rapport skriver att samhället får stora utgifter för att betala arbetslöshetsersättning för dem som blir friställda om fasta förbindelser etableras. I den svenska rapporten finns inte mycket sagt om de arbetsmarknadspolitiska konsekvenserna. Sedan till ekonomin. Jag har sänt över till kommunikationsdepartementet en beräkning som jag gjort på 1984 års siffror. Jag vet att Sven Hulterström har studerat den. Den visar att kostnaden för byggande av en bro under sju års byggnadstid och med ränta på ränta blir 6 116 400 000 kr. Räntan blir 856 296 000 kr. Till detta kommer en amortering på 300 miljoner om året plus en driftkostnad som i delegationens rapport beräknas till 20 miljoner. Man har alltså att betala 1,2 miljoner innan en enda bil har kört över bron. All den trafik som i dag går över sundet och som kan tänkas gå över bron inbringar 318,5 milj.kr. Då frågar jag: Hur kan man få ekvationen att gå ihop? I Öresundsdelegationens rapport har man nämligen gjort det med prognoser, antaganden och gissningar. let få antecknat att han inte ägde rätt till ytterligare inlägg.

Herr talman! Jag skall ta upp ett par punkter. Viola Claesson frågade vad miljöutredningarna innebär. Det finns beskrivet i utredningsuppdraget, som de båda regeringarna har varit överens om. Det väsentliga är att uppdraget att ytterligare studera miljökonsekvenser går på den svenska sidan till naturvårdsverket. Jag kan inte tänka mig någon annan instans i Sverige som skulle kunna vara mer sakkunnig när det gäller att göra en sådan genomlysning av miljökonsekvenserna. På den danska sidan går uppdraget till motsvarande miljömyndigheter. Jag har ingen anledning att redan när vi delar ut uppdraget tvivla på att man från dessa myndigheters sida — myndigheter som uteslutande har till ansvar att beakta naturvård och miljö — inte skulle ge oss en beskrivning som kan utgöra ett fullständigt och gott beslutsunderlag vad gäller miljökonsekvenserna av ett sådant här projekt. Finansieringen, som Hans Pettersson i Helsingborg ytterligare en gång frågade om, är en sak som naturligtvis får diskuteras när det fullständiga beslutsunderlaget föreligger. Utgångspunkten är icke, som 1973, att Sverige skall stå för hela finansieringen av projektet. Utgångspunkten är att åstadkomma ett 50/50-förhållande. Med tanke på den andra utgångspunkten, nämligen att projektet i princip skall finansiera sig självt via avgifter, är detta inte en förstahandsfråga när man diskuterar finansieringen. Finns det inte förutsättningar för att projektet kan finansieras via avgifter, kommer det förmodligen inte heller att finnas några intressenter som vill bidra till finansieringen. Då kommer projektet att falla på detta. Men de utredningar som hittills gjorts har inte gått i den riktningen, tvärtom. Den senaste utredningen påpekade attt.o.m. hälften av de färjeavgifter som tas ut i dag skulle kunna finansiera fasta förbindelser över Öresund. Men även dessa skall naturligtvis uppdateras.

Herr talman! Karin Israelsson har frågat mig om vilka satsningar regeringen avser vidta för att uppfylla kravet på en god regional balans för järnvägsnätet i övre Norrland samt på vilket sätt samråd har skett mellan departementen för att åstadkomma en regional rättvisa under de senaste åren. Låt mig börja med att citera årets regeringsförklaring, där det sägs: ”Strävan efter regional balans och rättvisa skall i ökad utsträckning styra politiken inom alla samhällssektorer. Utsatta regioners möjligheter att utveckla nya näringar skall förbättras, bl.a. genom kommunikationer, utbildning och teknikspridning, som ger flera regioner möjlighet att tillgodogöra sig nya forskningsrön och utnyttja ny teknik.” Regeringen betraktar således goda kommunikationer som en viktig förutsättning för näringslivets utveckling och för regional balans. Ett trafikpolitiskt uppföljningsoch utvecklingsarbete har också nyligen påbör = Prot. 1986/87:49 jats inom regeringskansliet, där målet är att säkerställa en fortsatt utveckling 15 december 1986 av ett effektivt transportsystem — ett transportsystem som också kan förenas Zn med ett ansvarstagande för miljö, säkerhet och en rättvis fördelning. Att skapa förutsättningar för en tillfredsställande trafikförsörjning i landets olika delar ingår alltså som en viktig del i denna målsättning. Som ett exempel på vad som görs på järnvägsområdet kan jag nämna att staten för drygt 1,2 miljarder kronor årligen, av regionalpolitiska skäl, köper tågtrafik som SJ inte kan driva på kommersiella grunder. Som svar på Karin Israelssons andra fråga vill jag påpeka att arbetet inom regeringen präglas av principen att regeringen kollektivt ansvarar för sina beslut. Samråd sker alltså mellan departementen i frågor som rör regionalpolitiken. Målet för regionalpolitiken är att skapa förutsättningar för en balanserad befolkningsutveckling i landets olika delar och ge människor tillgång till arbete, service och god miljö oavsett var de bor i landet.

Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret på min interpellation. Det var inte mycket konkret i det svaret som skulle kunna vara till nytta och glädje för de människor som bor i Norrlandslänen. Vi får vara tacksamma att regeringen betraktar goda kommunikationer som en viktig förutsättning för näringslivets utveckling och för regional balans. Verkligheten visar att förutsättningarna inte längre finns. Turtäthet och tågförbindelser försämras stadigt. Under 1987 planeras enligt uppgift exempelvis sex av tolv dagliga rälsbussförbindelser inlandet-Umeå att läggas ner. Åtta av tio förbindelser inlandet-Skellefteå skall också läggas ner. Järnvägarna har en speciell betydelse som livsnerv i inlandet. Ur regionalpolitisk synpunkt är det därför inte acceptabelt att snävt företagsekonomiska bedömningar får ligga till grund för försämrad service, uteblivna investeringar m.m. Att i dag färdas i soveller liggvagn till någon av Västerbottens läns inlandskommuner längs inlandsbanan är inte möjligt. Resenären blir hänvisad till Östersund eller Vännäs, där byte till rälsbuss måste ske, dessutom tidigt på morgonen. Inte minst för kommunikationer med länets fjällturistområden skulle fungerande sovoch liggvagnsförbindelser få stor betydelse. Sovvagnarnas dåliga standard har flera gånger påpekats från Norrlandsresenärernas sida. Man upplever sig få de äldsta och sämsta vagnarna på dessa långa sträckor. Brist på restaurangvagn eller servering på dagtågen mot norr är märkligt. Även vi behöver faktiskt äta. Så tåliga är vi norrlänningar inte att vi klarar oss utan mat alltför länge. Aldrig får vi heller uppleva nöjet, som man kan på tågresor mot Göteborg och Malmö, att äta vid vackert dukade bord. Det är snudd på diskriminering, vill jag påstå, att inte de som åker norrut kan få samma service. Vad är det som styr denna snedfördelning? Är det ett led i att försämra servicen som ger som resultat en försämrad resandestatistik, som då ger som resultat att man finner det riktigt att sedan dra in eller lägga ned linjen? 49 Vill man på allvar utveckla hela Sverige, måste man även investera i våra norra regioner. Centerpartiet har väckt ett intressant förslag om en satsning på byggandet av en ostkustbana. I dag är stambanan hårt belastad av godstrafik, och det finns små möjligheter att lägga in flera turer med persontrafik. Vi upplever det tydligt i form av de indragningar som även sker på stambanan. Alternativet, om man tror på en utveckling, är att upprätta en ny järnvägsförbindelse mellan Sundsvall och Luleå. Genom förstärkningar av inlandsbanenätet och vägnätet i inlandet och en flygplats, förslagsvis vid Gunnarn, borde ett kommunikationsnät tillskapas som verkligen gör det möjligt att satsa på alla de initiativ som i dag finns i våra inlandskommuner. Kravet från de tio inlandskommunerna om satsningar på kommunikationsnätet finns med i ett inlandspaket, som överlämnats till industriministern och finansministern. Jag antar att det även nått kommunikationsdepartementet; det borde ha gjort det om departementen arbetar så nära varandra i dessa frågor som man vill påskina. I detta paket finns det med krav på särskilda direktiv till SJ när det gäller lönsamhetsbedömningarna för investeringar i inlandet. Vi vill inte att det skall ställas företagsekonomiska avkastningskrav på det kapital som investeras i dessa bandelar. Vi vill även ha förbättrade förbindelser med soveller liggvagnar längs inlandsbanan. Om man dessutom förbättrar restaurangverksamheten och standarden på nuvarande sovvagnsförbindelser, vänder vi oss inte emot detta. Satsningar på det övriga vägnätet är även ett måste. Långa avstånd gör det nödvändigt att frakta tungt gods, exempelvis timmer och malm, långa sträckor innan man når antingen järnvägen eller slutstationen. Snöväder och dålig sikt är i sig olycksrisker, och om dessutom vägstandarden är dålig förstoras riskerna. Ett stort problem för närvarande är de minskade anslagen till vägarbeten, som medfört att entreprenadoch åkeribranschen i dag i inlandet befinner sig i stor akut kris. Vad vi väntar oss nu är inte mera vackra ord och tomma fraser. Skall vi tro på alla löften, måste vi också se praktiska resultat, verkliga satsningar som kan ge oss en bra infrastruktur, som i sin tur kan locka människor till inlandet —- och som medför att vi får behålla dem som redan bor där. Det är det praktiska handlandet vi väntar på, inte fromma försäkringar.

Herr talman! Jag vill inbjuda kommunikationsministern till ett besök i Norrland för att själv uppleva verkligheten på kommunikationsområdet. Jag vet att kommunikationsministern har rest där. Ett sådant besök bör emellertid omfatta kontakter med dem som använder SJ:s trafiknät och den service som SJ ger. Jag är övertygad om att den verkligheten ser ut på ett annat sätt än vad som framgår av det svar kommunikationsministern har gett på interpellationen. Det är också viktigt att komma i kontakt med de kommunala företrädarna i Norrland för att höra vad de tycker om den regionala balansen då det gäller kommunikationerna. Som Karin Israelsson påpekade präglas inte SJ:s handlande, med indrag — Prot. 1986/87:49 ningar av viktiga förbindelser när det gäller persontrafiken, av en strävan att 15 december 1986 uppnå den regionala balansen. Det är en lång rad viktiga förbindelser som har försvunnit eller kommer att försvinna — det kan vi norrlänningar läsa fram både av kommunikationstabellen och av SJ:s kommande planer. Det är en mycket dyster läsning för vår del. Den rättvisa fördelningen, som kommunikationsministern betonar i svaret, ser vi faktiskt inte mycket av. Jag skall ta ett exempel. För ett par år sedan lovade SJ att på försök sätta in sovvagnar under turistsäsongen till Västerbottens inland. Kort tid innan projektet skulle påbörjas meddelade SJ att det tyvärr inte gick att genomföra, för dessa sovvagnar behövdes till den södergående trafiken från Stockholm. Samma förhållande upptäcker vi norrlänningar när vi kliver in i gamla, skakiga sovvagnar för resor till och från Stockholm. De nya vagnarna, får vi veta, har satts in på de mer frekventerade linjerna till Sydoch Mellansverige. Det beror naturligtvis på omtanken om det större kundunderlag som finns där. Men då kommer också frågan in om den regionala balansen och den regionala rättvisan. Tänk på det, kommunikationsministern, när ni kliver in i en varm, skön, rymlig, tystgående vagn för resa till Göteborg — att i rättvisans namn borde den sovvagnen egentligen ha gått till Norrland. Den dåliga standarden på vagnarna, de dåliga förbindelserna och nödvändigheten att byta transportsätt flera gånger vid en längre resa i vissa riktningar, gör naturligtvis att trafikanterna slutar att åka med SJ. Det är, kommunikationsministern, början till en ond cirkel — som sedan går hela varvet runt. Teknikutvecklingen ser vi inte heller mycket av. I regeringsdeklarationen talas det om att teknikutvecklingen är ett sätt att rädda den norrländska glesbygden och nå regional balans. Men den bör ju också sättas in i SJ:s egen verksamhet. Många med mig har ställt frågan varför det inte finns mindre typer av rälsbussar som kan trafikera linjerna. De måste ju vara billigare att bygga och billigare att driva på de linjer som har lägre resandefrekvens. I stället för att lägga ned linjer borde man, tycker jag, pröva möjligheterna att få ekonomisk bärighet på dem. Det är också märkligt att det finns parallella linjer — tåg eller rälsbuss och landsvägsbuss — på många sträckor. Samordningen med länstrafikföretagen verkar vara mycket dålig. Det sägs alltid man och man emellan, när man upplever detta, att när sådana här parallella linjer upprättas är det ett av de säkraste tecknen på att SJ kommer att lägga ned sin linje och att det blir landsvägstrafik i fortsättningen. Det innebär att man bryter ett resandesätt, när passagerarna måste gå över till ett annat färdmedel. Detta upplevs av många som obekvämt och onödigt. På kontinenten och i USA upplever faktiskt tågtrafiken just nu något av en renäsans. Där har man upptäckt att den är mindre riskabel och att den är bättre för miljön. Jag tycker att det är synd att man i Sverige möter svårigheterna defensivt i stället för offensivt. Man möter dem med sämre service, indragningar och höga taxor. Jag vill att kommunikationsministern verkligen tar tag i det här problemet, tar initiativ som bryter den onda cirkeln och skapar förutsättningar för en 51 rättvis regional utveckling i Norrland.

Herr talman! De båda senaste inläggen har ju mest handlat om järnvägstrafiken. Jag vill till en början påpeka att när vi talar om kommunikationer och regionalpolitik är även andra trafikgrenar av intresse. Det har också gjorts betydande satsningar på exempelvis flygets område i de norra delarna av landet under senare år, på önskemål från kommunala företrädare och andra intressenter i dessa områden. Men om vi nu talar om järnvägsfrågorna vill jag inte alls förneka att det finns svårigheter när det gäller att upprätthålla SJ:s Norrlandstrafik. De svårigheterna är i och för sig inte nya utan har funnits under ett stort antal år. Jag skall gärna göra ytterligare ett besök i Norrland, Rune Ångström, utöver de besök jag redan gjort där. Men jag tror inte att det är så enkelt att det räcker med att en kommunikationsminister besöker Norrland för att man skall komma till rätta med de problem som vi nu diskuterar. Såvitt jag kan förstå besökte min företrädare Norrland varje vecka, eftersom han var bosatt där. Ingen kan hävda annat än att han var utomordentligt insatt och kunnig när det gäller Norrlandsproblemen. Det var han som förelade riksdagen den senaste järnvägspolitiska propositionen. Jag tror att vi tryggt kan utgå från att han då hade funderat igenom alla dessa problem. De problemen är inte lösta, bl.a. därför att de mest expansiva delarna norröver i landet ligger ute vid kusterna och därmed en bra bit vid sidan om SJ:s huvudbanenät. Jag tycker dock att man går till överdrift om man som Karin Israelsson antyder att snäva företagsekonomiska bedömningar skulle ligga bakom SJ:s och regeringens agerande i dessa frågor. Så är det ändå inte. Jag erinrade i svaret om att drygt 1,2 miljarder kronor anslås under detta budgetår för att upprätthålla olönsam trafik. Naturligtvis kan man diskutera var gränsen i det avseendet går, men det är inget som helst tvivel om att vi där väger in regionalpolitiska och samhällsekonomiska bedömningar. Detta skall vi naturligtvis fortsätta med, eftersom ett av problemen är att man i dessa delar av landet har ett väldigt litet resandeunderlag. Vi kan tala hur väl som helst om järnvägen, men en järnväg som kör omkring med tomma vagnar kan knappast ens de största järnvägsentusiasterna ha något större intresse av, föreställer jag mig. Som jag sade pågår nu ett utvecklingsarbete. Detta omfattar hela landet. Om det finns konstruktiva förslag till lösningar, vilket redan har antytts i debatten, kommer vi att mötas i en konstruktiv diskussion om sådana lösningar även när det gäller Norrlandstrafiken. Men varje förslag till lösning som man kastar fram i debatten, vare sig det gäller att bygga en ny ostkustbana eller någonting annat, måste naturligtvis vara försett med en prislapp, dvs. en kostnadsberäkning, för att det så småningom skall kunna bli föremål för beslut här i riksdagen. Det är väl i det avseendet som den här typen av satsningar ofta visar sig svåra att genomföra. Men vi kan gärna mötas i en konstruktiv diskussion om dessa frågor. Jag avser då frågor som gäller även Norrlandstrafiken, inte bara trafiken i de södra delarna av landet. Sedan får vi se vilka beslut vi kan komma fram till så småningom — låt mig säga 1988 — då vi hoppas kunna fatta ett nytt grundläggande trafikpolitiskt beslut.

Prot. 1986/87:49 Jag ber att få tacka kommunikationsministern för de förtydliganden han 15 december 1986 gjorde. Det kommunikationsministern nu sade var inte riktigt lika glättat = som det han sade i sitt interpellationssvar utan tog mera fasta på den verklighet vi befinner oss i och på att det handlar om kostnader, underlag och liknande. Därmed ökar möjligheterna att få en konstruktiv debatt till stånd. Vi har upplevt de fraser som funnits i pressmeddelanden och annat som ett hån och ett slag i ansiktet, när vi sett hur verkligheten har varit, och därför har våra reaktioner blivit av det slag som vi har hört i kammaren i dag. Många kommunikationsgrenar behöver diskuteras, men SJ:s satsningar eller bristande satsningar på inlandstrafik och Norrlandstrafik har varit det för oss mest överhängande problemet. I inlandspaketet har vi föreslagit förbättringar av vägnätet som är av vital betydelse för inlandets överlevnad. Vi har också förslag som gäller förbättrade flygförbindelser. Flygförbindelserna har visserligen förbättrats, men dessa förbättringar har mest kommit dem som bor i kustregionen till del. De som bor i inlandet har fortfarande långa avstånd till kustregionen för att nå flyget, och detta innebär ett hinder för en utveckling av kommunerna. Jag känner till dessa svårigheter, eftersom jag själv åker bil till och från flygplatsen varje vecka, och det blir en sträcka på 19 eller 24 mil, beroende på vilket flyg som passar. Det är sådant vi får leva med där uppe. Att behovet av en flygplats tillgodoses är av mycket stort intresse för befolkningen i det här området. Kommunikationsministern säger att resandeunderlaget på järnvägstrafiken är litet. Men naturligtvis blir det så när turerna inte motsvarar vare sig turisternas eller lokalbefolkningens behov. De får ta två dygn på sig för att komma till närmaste större ort om de väljer järnvägen som kommunikationsmedel, och då gör de inte det utan väljer ett annat alternativ. Det är en utveckling som vi har kunnat konstatera och som naturligtvis leder till att resandeunderlaget på den här banan fortsätter att minska. Det är bra att kommunikationsministern nu inbjuder oss till en konstruktiv debatt. Jag hoppas att han står för det löftet och ser till att en sådan debatt kommer till stånd. Som ett första debattinlägg har vi ett förslag som utformats av kommunerna i Västerbottens inland och som kan utgöra en god grund för fortsatta diskussioner i dessa frågor. Med sin viktiga bredd omfattar förslaget även det regionalpolitiskt mycket svåra läget med stor utflyttning, hög arbetslöshet och låg förvärvsfrekvens.

Herr talman! Jag tackar kommunikationsministern för att han svarade positivt på två förslag. Det ena var att han skulle göra ett besök i Norrland för att sammanträffa med de representanter för regionen som är kunniga på det här området och som har kommit i närmare kontakt med den service som järnvägen och andra trafikslag erbjuder. Det andra var att kommunikationsministern gav en generell inbjudan till en konstruktiv debatt i det här ämnet. Jag tycker att kommunikationsministern svarade på ett bra sätt på vår kritik just i det avseendet. 53 Vad beträffar flyget vill jag liksom Karin Israelsson peka på bristerna i 15 december 1986 Västerbottens inland, som är det enda område som är en vit fläck på den svenska flygkartan. Vi arbetar hårt för att få ett reguljärt flyg från Lycksele och Vilhelmina, likaså för att få ett större charterflygfält för mängdturismen till Västerbottens inland och fjällvärld. Dessa frågor är ännu inte lösta, och eftersom kommunikationsministern förde in diskussionen på flyget vill jag vädja till honom att ta även dessa önskemål beträffande flyget i beaktande. Som vi upplever det ligger dock de svåra bristerna då det gäller personbefordran inom SJ:s område.

Herr talman! Det är mycket vanligt att man i kritiken mot SJ:s Norrlandstrafik anför just det som bl.a. Karin Israelsson har anfört, nämligen att det är tidtabeller som inte passar, övergångar som inte passar osv. och att det är förklaringen till att man får ett för dåligt resandeunderlag. Vid utvecklingen av de trafikpolitiska frågorna har det ju gått till så att riksdagen i allt större utsträckning har avhänt sig detaljreglering när det gäller att fastställa tidtabeller, taxor och sådant för järnvägarna; det har blivit SJ:s ansvarsområde. Jag tror att det i stort sett har varit en riktig utveckling, men parallellt med den har det skett en utveckling där också kommuner och landsting via länshuvudmännen för trafiken har kommit in och fått lägga upp i första hand den regionala trafiken. Nu talar vi ju om flera olika län samtidigt, men i dessa områden tror jag att det är en riktig väg och att den typen av synpunkter bör fångas upp av lokala företrädare för trafiken. Även om det gäller så att säga SJ:s trafik borde det finnas utrymme för att komma fram till förhandlingslösningar som är bra och passar inte bara den lokala och regionala trafiken utan även den trafik som har en mer riksmässig anknytning. Jag har noterat att man som ett led i försöksverksamheten med samordnad länsförvaltning i Norrbotten har inrättat en särskild kommunikationsenhet just i detta syfte. Denna enhets uppgift är bl.a. att skaffa sig en helhetsbild av länets kommunikationer och föreslå åtgärder för att komma till rätta med eventuella brister. Jag tror att detta kan vara ert sätt att angripa de här problemen, ett sätt att komma fram till bättre lösningar just i de avseenden som så ofta kritiseras i debatten.
Herr talman! Det sista som kommunikationsministern för fram är mycket väsentligt och viktigt och ligger i linje med det sätt på vilket centern strävar efter att få trafikpolitiken i Sverige att fungera, dvs. att man skall ha ett regionalt och lokalt ansvar även för denna mycket viktiga del av infrastrukturen. Vi får hoppas att också SJ förstår dessa intentioner och tar de lokala hänsyn som måste tas i det här fallet. Om vi kan arbeta på det sättet finns det förhoppningsvis betydligt bättre förutsättningar för oss att få våra önskemål tillgodosedda. Men här blir det till slut en kostnad som skall täckas. De speciella regionala problem som vi har innebär nämligen också en speciell kostnadsbild. Att få lönsamhet på dessa linjer är inte möjligt i dag med den nuvarande marknadsföringen. Här måste hela politikbilden förändras så att trafiken anpassas efter de behov som finns. Om man kan arbeta efter de linjerna finns det möjligheter till förbättringar. Det är detta arbete vi får göra gemensamt, och jag hoppas att de gemensamma tagen är mer praktiska än de fromma förhoppningar som står att läsa i kommunikationsdepartementets pressmeddelande.

Herr talman! Agne Hansson har ställt följande frågor till mig: - Är det regeringens uppfattning att inga statliga pengar skall gå till motorvägstriangeln och ScanLink? —- På vilket sätt avser regeringen genomföra motorvägsprojektet till Uddevalla och en fast broförbindelse över Öresund utan att det inkräktar på andra angelägna vägprojekt över landet? Regeringen har gett vägverket direktiv för upprättande av flerårsplaner för byggande av statliga och statskommunala vägar under perioden 1988-1997. Av dessa direktiv framgår bl.a. att inriktningen av vägplaneringen skall vara att utifrån samhällsekonomiska bedömningar vidta sådana åtgärder att det allmänna vägnätet vidmakthålls och successivt förbättras. Därvid skall såväl det högtrafikerade vägnätets standard anpassas till trafikutvecklingen som det lågtrafikerade vägnätet ges en tillfredsställande standard. Det innebär att omeller nybyggnad av vägar som är samhällsekonomiskt lönsamma bör utföras inom ramen för de ordinarie vägmedel som avses anvisas, dvs. ca 1 miljard kronor per år. Det kan i och för sig innebära att vissa vägsträckor som har stora brister mellan våra största städer byggs om och även att det kan bli aktuellt med motorvägsstandard på något avsnitt. Avgörande för detta är det aktuella projektets samhällsekonomiska lönsamhet. Regeringens uppfattning är således att de framtida väginvesteringarna inte skall koncentreras till ett visst vägnät, motorvägstriangel eller liknande. Jag utgår ifrån att vägverket beaktar de direktiv som regeringen utfärdat för upprättandet av de nya flerårsplanerna för vägbyggande. När det gäller Agne Hanssons andra fråga om finansiering av byggande av Öresundsbron är avsikten att finansieringen av detta projekt skall ske med avgifter från nyttjarna. Beträffande planerad motorväg mellan Uddevalla och Stenungsund har regeringen redovisat finansieringen i kompletteringspropositionen . I denna anges att regeringen avser att utnyttja en särskild Utlåningsordning för Nordiska Investeringsprojekt . Slutligt beslut om finansieringen av vägutbyggnaden kommer emellertid att fattas vid ett senare tillfälle.

Herr talman! Först vill jag uttala ett tack till kommunikationsministern för svaret. Sedan vill jag också gärna säga att jag blev mycket glad när jag tog del av kommunikationsministerns uttalande att inga statliga pengar skall gå till ScanLink, motorvägstrianglar och andra stora projekt. Det var vid något seminarium i Göteborgs arbetarkommun som kommunikationsministern gjorde detta uttalande. Det är inte regeringens uppfattning att göra verklighet av olika gruppers visioner, hette det i uttalandet. Det är ju raka och klara besked, och i svaret här i dag bekräftar kommunikationsministern denna inställning. Därmed skulle vi kunna vara överens. En rättvis fördelning av vägresurserna är viktig, inte minst när resurserna är så knappa som nu. Det är en uppfattning som vi från centerpartiet har drivit hela den tid som den här debatten har pågått. Vi får inte koncentrera våra resurser utan se till att vi får en rimlig och rättvis fördelning av resurserna över hela landet. Frågan är då hur länge jag kan fortsätta att vara glad. När man kommer in på diskussionen om hur detta skall gå till och hur man skall nå målet blir jag mer betänksam. Det krävs, som jag ser det, förtydliganden på minst två punkter i kommunikationsministerns svar på min interpellation. Enligt svaret skall både ScanLink-projektet och triangelprojektet startas, och kommunikationsministern har här icke tvekat på målet i fråga om att sätta i gång brobygge över sundet till Danmark, vilket dock skall finansieras på annat sätt. Men de små resurserna blir väl inte större, kommunikationsministern, om de tas från några andra konton eller från några andra finansieringskällor? Lånen från Nordiska investeringsbanken skall väl betalas tillbaka någon gång i framtiden? Hur går det då med väganslagens storlek vid den tiden? Jag tror att det är oerhört viktigt att man begränsar koncentrationen i sådana här fall, om man menar allvar med en rättvis fördelning av resurserna. Hänsyn till miljön, säkerhet, kvalitet och regional balans som grund vid utformningen av den framtida trafikpolitiken är förvisso något oerhört viktigt, men hur skall vi nå denna balans, om man ändå på ett eller annat sätt är beredd att sätta i gång dessa projekt? Jag tycker att detta inte går ihop. Här kräver jag ett förtydligande av interpellationssvaret. Det andra förtydligandet gäller min tredje delfråga, som jag mer eller mindre saknar svar på. Frågan gällde vilka åtgärder regeringen tänker vidta för att åstadkomma en förändrad inriktning av vägplaneringen. I den delen av interpellationssvaret hänvisar kommunikationsministern till de direktiv som regeringen har gett vägverket. Men vägverket är ju redan i gång med planeringen. I vägverkets styrelse sitter tunga politiker som trafikutskottets ordförande t.ex. Vägverket har gett anvisningar till länen för inriktningen av planeringen under den närmaste tioårsperioden. Jag kan notera detta, eftersom jag själv sitter i länsstyrelsen hemma i Kalmar län och har fått ta del av denna planeringsinriktning. Den är klar och entydig och utgår från att man i stort — Prot. 1986/87:49 sett skall satsa på de stora projekten. Det är ett stamvägnät man talar om. 15 december 1986 Det innebär att exempelvis Kalmar län har fått direktiv från vägverket att vägpengarna till Kalmar län skall halveras, från 40 milj.kr. till 20 milj.kr. årligen, under den närmaste tioårsperioden. Kommunikationsministerns uttalande att man inte skall göra en så koncentrerad satsning uppfattade jag som ett klart avståndstagande från den inriktning som vägverket har angivit, och jag uppfattar det fortfarande så. För att man skall komma i gång med denna inriktning, krävs det tydligen att regeringen initierar andra åtgärder, antingen i form av nya direktiv till vägverket eller genom att kommunikationsministern tar vägverket i örat och talar om att man nu inte planerar på det sätt som regeringen hade tänkt sig från början. Vilken åtgärd kommunikationsministern vidtar får han väl själv avgöra, men som jag ser det måste någonting göras för att de uttalanden kommunikationsministern här har gjort skall bli trovärdiga. Herr talman! Också här önskar jag ett förtydligande från kommunikationsministern.

Herr talman! Resurserna blir väl inte större därför att man hittar andra finansieringsformer, säger Agne Hansson. Det kan faktiskt tänkas att resurserna blir olika stora beroende på vilken finansieringsform man använder, men vi behöver kanske inte ge oss in på den debatten nu. Det väsentliga i det här sammanhanget är dock att man inte inkräktar på den planering som har bedrivits tidigare, så att man inte tar anslag från andra angelägna projekt och lägger i de här projekten, exempelvis motorvägsbygget i Bohuslän eller kommande fasta förbindelser över Öresund, utan att detta finansieras utöver de projektplaner som redan finns. Därvid uppstår inte det motsatsoch konkurrensförhållande som jag förstår att Agne Hansson är orolig för. Vägen i Bohuslän har ju diskuterats mot en alldeles speciell bakgrund, nämligen nedläggningen av Uddevallavarvet. Det är dock inte bara detta skäl utan även att den har ingått i en gemensam nordisk handlingsplan som har gjort att man har sagt att den skall finansieras vid sidan av det ordinarie vägbyggandet. I övrigt frågar Agne Hansson om det inte är nödvändigt att vi går ut med nya direktiv och talar om för vägverket att den planeringsram som man där har angett inte skall gälla utan någonting som bättre överensstämmer med vad jag har sagt. Jag tror faktiskt inte att det är nödvändigt att utfärda sådana direktiv. Vägverket får givetvis uttrycka sin uppfattning, men det är också en fråga om i vilket tidsperspektiv vi sätter in de här diskussionerna. Vissa diskussioner förs ju, också av vägverket, i långa tidsperspektiv, och skall föras i långa tidsperspektiv, men vad regeringen behöver ta ställning till när vi konkret beslutar om olika objekt är de närmaste treeller femårsplanerna. Det är naturligtvis bra att ha en planering som tar sikte på längre tidsperspektiv, men denna binder oss inte alls i samma utsträckning som när vi diskuterar t.ex. treårsplanerna. Jag tror alltså inte att det behövs några nya direktiv. Det vi behöver veta är att samtidigt som vägverket håller på med sin planering, för vi, som tidigare 57 har sagts, också en diskussion om vägplaneringen inför ett trafikpolitiskt beslut 1988. Då tror jag att vi bör ha goda förutsättningar att få de här frågeställningarna belysta och göra riktiga avvägningar när vi så småningom kommer fram till detta beslut.

Herr talman! Jag förstår fortfarande inte hur vi skall kunna klara av att nå en rättvisare resursfördelning över landet, om man är beredd att prioritera de stora projekten. I en sådan satsning ligger ju en rad olika styrmekanismer. Man måste exempelvis ta hänsyn till miljön, resursfördelningen och den regionala balansen, och detta är sådana frågor som regeringen måste ha ett ansvar för. Om det är andra som svarar för de här projekten, är det inte säkert att de går i linje med en bättre regional balans över huvud taget. På den punkten har jag svårt att förstå kommunikationsministern. Så länge han inte konkret är beredd att bromsa dessa ambitioner har jag svårt att se hur kommunikationsministern kan stå och säga att man får en bättre fördelning av resurserna. Det är fråga om olika tidsperspektiv, säger kommunikationsministern. Men ligger det verkligen i linje med kommunikationsministerns uttalande att halvera väganslaget till Kalmar län för den närmaste tioårsperioden? Är det så att de stora projekten i första hand skall prioriteras och glesbygdsvägar och andra resurstillskott i övriga delar av landet skall tillgodoses först i slutet av tioårsperioden?

Som jag har uppfattat vägverket, skall vi i Kalmar län nu planera enligt de resursramar vi har fått — 20 milj.kr. per år. Så länge kommunikationsministern inte säger ifrån till vägverket, tvingas vi planera med den inriktningen, och det innebär helt klart synnerligen bristande resurser för Kalmar län. Jag tror att kommunikationsministern kan verifiera, efter sitt senaste besök i länet, att vi inte klarar oss med 20 miljoner.

Herr talman! Börje Hörnlund har frågat mig om jag är beredd att medverka till att Västerbottens län under kommande vinter erhåller extra medel för vägbyggnad. Jag delar Börje Hörnlunds uppfattning om att stora delar av länsvägnätet i Västerbottens län och övriga skogslän är i behov av upprustning och att de svaga broar som begränsar transportvikterna bör förstärkas. Regeringen prioriterar dessa problem högt, och jag undersöker därför för närvarande vilka möjligheter som finns att få till stånd sådana åtgärder tidigare än vad Prot.

Herr talman! Jag ber att få tacka kommunikationsminister Sven Hulterström för svaret. I varje kommun i Västerbottens län finns det ett flertal angelägna vägprojekt. Det rör sig om bärighetsförstärkningar, asfaltbeläggningar, broar, trafikfällor som måste åtgärdas osv. Efter samtal med länets utmärkte vägdirektör kan jag för kommunikationsministern berätta att i var och en av länets 15 kommuner finns det minst 3 angelägna vägprojekt som i princip är klara för omedelbar start. Jag tolkar kommunikationsministerns svar som positivt, så till vida som man arbetar för att Västerbotten redan kommande vinter skall få ett ordentligt tillskott för vägbyggande. Detta är helt nödvändigt av flera skäl. Jag har undersökt det dagsaktuella läget för åkerinäringen och schaktentreprenörer. För närvarande står 45 9, eller nära hälften, av länets tippbilar helt lediga. Det rör sig om 115 lastbilar. När det gäller länets schaktentreprenörer står 180 enheter helt utan arbete. Det motsvarar 30 96 av maskinparken. Ser man på de närmaste månadernas utveckling, finner man att läget kommer att försämras ytterligare. Sven Hulterström har, till min glädje, noterat att det i Västerbotten finns stora brister beträffande vägnätet. Ur såväl näringspolitisk som regionalpolitisk synpunkt är ett bra vägnät av största vikt. Större delen av Västerbottens län har farit mycket illa under ett antal år. Flertalet kommuner har haft en mycket negativ befolkningsutveckling. Ett bra vägnät är en grundförutsättning för företagsetablering och företagsutbyggnad. Med tanke på den negativa befolkningsutvecklingen är det också viktigt att människor får se att det nu görs satsningar på vägnätet. Vägförbättringar upplevs som någonting positivt och ger framtidstro. Vidare anser jag. det vara viktigt att det blir ett antal objekt med god spridning över länet. Den situation som åkare och schaktentreprenörer befinner sig i — samt det faktum att det finns startklara projekt i alla kommuner -— talar för breda insatser. Herr talman! Avslutningsvis vill jag säga att jag tolkar Sven Hulterströms svar så, att han arbetar för att det redan under det kommande vinterhalvåret skall komma ett ordentligt vägpaket när det gäller Västerbottens län. Jag vill emellertid också kort beröra förhållandena under de närmaste åren. Såväl näringspolitiken som regionalpolitiken och arbetsslöshetssituationen, samt antalet angelägna vägprojekt, talar för att länet bör erhålla väganslag för byggande av vägar i storleksordningen minst 100 milj.kr. per år. Anslaget för vägbyggandet har under ett antal år minskat vad gäller Västerbottens län. Omfördelningar har skett som ur regionalpolitisk synpunkt varit mycket allvarliga. Under ett par år har det mest varit tal om Gyllenhammars ScanLink och Öresundsbron. Jag hoppas att göteborgaren Sven Hulterström har en helhetssyn i detta sammanhang och att därmed hela landets vägnät mer kommer i blickpunkten för regering och riksdag än ”stordirektörernas” miljöfarliga storprojekt som ingen egentligen har råd 59 med och som befolkningen i stort vill säga nej till. Återigen tackar jag för ett svar som inger visst hopp.

Herr talman! Margit Gennser har frågat mig om jag avser att ändra mitt beslut angående de allmänna investeringsfonderna och förordna om generella frisläpp i Malmöområdet. Lars-Erik Lövdén har frågat mig om regeringen är beredd att ompröva beslutet att inte medge fortsatt frisläpp av investeringsfonderna i Malmöregionen och, om så inte skulle vara fallet, om regeringen är beredd att medverka till en generös dispensgivning i Malmö och också till dispensgivning i övriga kommuner i Sydvästskåne. Sonja Rembo har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att förhindra tillkomsten av nya företag och expansion av befintliga företag i storstadsregionerna och vilka effekterna kan tänkas bli på näringsliv och sysselsättning av beslutet om investeringsfonder och en eventuell särskild skatt på företag i Stockholm och andra expansiva regioner. Jag besvarar de tre interpellationerna i ett sammanhang. Regeringen har vid månadsskiftet oktober-november beslutat om ett antal åtgärder för att dels dämpa byggaktiviteten i storstadsområdena, dels skapa utrymme där för ett ökat bostadsbyggande. Åtgärderna omfattar bl.a. att det frisläpp av de allmänna investeringsfonderna som nu gäller för byggnadsoch markarbeten inte förlängs efter mars 1987 i de tre storstadsregionerna, att ombyggnader av bostäder begränsas i storstäderna och att byggnadstillstånd kommer att ges restriktivt i Stockholms län och i Göteborgs och Bohus län. Bakgrunden till åtgärderna är bl.a. att byggmarknaderna i storstadsregionerna visar klara tecken på överhettning. Byggandet har ökat starkt under senare tid, vilket har resulterat i stigande priser och brist på arbetskraft inom flera yrkesområden. Bostadsbyggandet har trängts ut av annat byggande. Överhettningen är mest utpräglad i Stockholmsområdet, men gäller även Göteborgsoch Malmöområdena. Sedan regeringen i samband med beslutet om avveckling av den civila fartygsproduktionen vid Kockums varv beslutade om ett antal åtgärder för att stimulera sysselsättningen i Malmöregionen har arbetsmarknaden i området förbättrats. Sysselsättningen har ökat och arbetslösheten har reducerats. Under senare år har, till skillnad från tidigare, en nettoinflyttning skett till Stormalmö, en nettoinflyttning som har ökat successivt. Samtidigt har bostadsbyggandet i Malmöhus län halverats mellan åren 1982 och 1986. Även om det finns gemensamma drag i utvecklingen i de olika storstadsområdena är bilden inte helt likartad. Åtgärderna har anpassats därefter. Kraftigast är åtgärderna i Stockholmsområdet, där byggnadstillståndsgivningen skall utnyttjas för att begränsa det totala byggandet till 1986 års volym och att hålla tillbaka annat byggande till förmån för bostadsbyggande. En — Prot. 1986/87:49 särskild riktpunkt har angivits för begränsningen av annat byggande än av 15 december 1986 bostäder. Vidare har en delegation inrättats för att följa utvecklingen, främja ett ökat bostadsbyggande och ge länsarbetsnämnden underlag för beslut om Qmm inveserinestg är ; ; and + — dernas betydelse för byggnadstillstånd. Aven i Göteborgsområdet skall byggandet begränsas till ärineslivett dö 1986 års volym, dock utan angivande av riktpunkt för neddragningen av TEEN YEESOrIadgS regionerna annat byggande och utan att en särskild delegation har inrättats. I Malmöområdet omfattar åtgärderna enbart att det frisläpp av de allmänna investeringsfonderna som nu gäller för byggnadsoch markarbeten inte förlängs och att volymen av ombyggnader av bostäder begränsas. På Margit Gennsers och Lars-Erik Lövdéns frågor vill jag därför svara att jaginte har för avsikt att föreslå regeringen att ändra beslutet om att undanta Malmöområdet från förlängt frisläpp av investeringsfonderna. Jag kommer emellertid att verka för att regeringen skall beakta behovet av industrietableringar i Malmö kommun när dispensansökningar prövas. Till Sonja Rembo vill jag upplysningsvis säga att regeringen inte har föreslagit någon särskild skatt på företag i Stockholm och andra expansiva delar av landet och att jag inte har för avsikt att lägga fram något sådant förslag inför regeringen.

Jag ber att få tacka för svaret från finansministern. Efter att ha lyssnat till det är jag faktiskt lika förvånad som jag var när jag första gången såg pressmeddelandet om särbehandlingen av Malmöregionen vad gäller investeringsfonderna. Det har bara förflutit ett halvår sedan beslutet om Kockums nedläggning kom. Malmö ansågs vara i kris på grund av långsiktiga strukturförändringar. Förhållandena ändras dock inte så snabbt som på ett halvår. Dessutom bidrar inte den typ av åtgärder som regeringen har vidtagit till att ändra förhållandena. SDS försökte reda ut regeringens beslut av den 4 november. En tillfrågad tjänsteman på finansdepartementet kunde dock inte svara. Det var fråga om politik. Den politiskt sakkunnige på finansdepartementet sade att det hela inte handlade om politiska bedömningar utan om statistik. En av sifferkarlarna på finansen sade att detta berodde på att byggarbetslösheten i storstadsområdena, och då även i Malmöområdet, låg under 3 96. Är det en statistisk eller en politisk bedömning som har gett upphov till beslutet om särbehandlingen? Hur hög skall byggarbetslösheten vara för att byggsidan inte skall klassificeras som överhettad? Under 3 96 är tydligen för lågt. Det är riktigt att byggarbetslösheten är låg. Men den är lika låg, herr finansminister, i Helsingborg som den är i Malmö. Varför då särbehandla Malmöregionen? Bostadsmarknadens utveckling har tydligen också påverkat regeringens ställningstagande. I svaret säger herr Feldt att bostadsbyggandet har halverats i M-län — lägg märke till att det är fråga om just M-län! — mellan 1982 och 1986. M-län är inte detsamma som Malmöregionen. Bostadsbyggandet i SSK — som utgör två tredjedelar av M-län — har under 61 15 december 1986 färdigställda lägenheter per år. Åren 1981-1983 var motsvarande siffra 2 600. Halveringen skulle ha inneburit att det endast färdigställts 1 300 dernas betydelse för lägenheter. Vi har alltså en differens på 400. Detta måste innebära att näringslivet i storstadsbostadsbyggandet utanför SSK-området i M-län mer än halverats. Varför regionerna sätter finansministern upp begränsningar för annat byggande i SSK för att öka bostadsbyggandet mest i det område som bäst har hållit bostadsbyggandet uppe? Jag förstår inte resonemanget. Flyttningsnettot anses också tala mot Malmöregionen. Sanningen är att inoch utflyttningen för SSK-regionen under en femårsperiod visar på status quo. Har man bara sett på några års siffror? Det är knappast seriöst. Eller hur | har man kommit fram till överhettningsdiagnosen? Dessutom står det i länsrapporten att Helsingborg för fjärde året i följd har ökat sin folkmängd | med 800 personer. I morse fick jag faktiskt flyttningsprognoser för 1986 för Malmö. De visar på en minskning. Varför betecknar herr Feldt Malmö som | överhettat men inte Helsingborg? Ser man på inflyttningssiffrorna under korta tidsperioder borde man ändra sitt beslut nu efter utfallet under 1986. Åldersstrukturen i SSK-regionen är prekär. Befolkningen över 80 år | beräknas öka de närmaste tio åren med 40 96. Det är därför väldigt viktigt att vi skapar utveckling i denna region så att där finns människor som kan ta | hand om de gamla och som finansiellt kan säkerställa deras service. Det är därför vi behöver näringsverksamhet i den regionen. | Och så litet arbetslöshetsstatistik, herr Feldt. Varför är Malmö överhettat med en arbetslöshet på 4,9 70 och inte Helsingborg med 3,7 26? Varför är Lund överhettat med en arbetslöshet på 3,6 26 men inte Landskrona med 3,5 46? Kanske har finansministern tittat på förändringarna i arbetslöshetstalen. Malmös arbetslöshet minskade från oktober 1985 till oktober 1986 med 0,5 och Helsingborgs med 0,7 procentenheter. Varför är Malmös mindre minskning från ett högre utgångsläge tecken på överhettning men inte utvecklingen i Helsingborg? Lunds arbetslöshet ökade med 0,1 procentenheter. Landskrona noterade status quo. Situationen i Landskrona anses inte het men situationen i Lund är det. Efter den här redovisade statistiken går det inte, herr Feldt, att logiskt, sakligt och rättvist motivera särbehandlingen av Malmöregionen. Vilka motiv har herr Feldt haft för att fatta det här beslutet? Och har jag inte givit många motiv för att beslutet bör ändras? En bra karl skall ju kunna ändra sina beslut, om han anser att de är felaktiga. Dispenser räcker inte, det blir bara byråkrati. För övrigt skall vi komma ihåg att hela SSK-regionen är ett arbetsmarknadsområde. Jag vill faktiskt inte tro att regeringens beslut bygger bara på politiskt tyckande utan analys och med bristande kännedom om skånska förhållanden. Men bra motiveringar saknades tyvärr i interpellationssvaret. Det var ett mycket magert svar.

Prot. 1986/87:49 Herr talman! Jag tackar finansministern för svaret. Framför allt tackar jag — 15 december 1986 för beskedet att den s.k. Stockholmsskatten nu är avförd från dagordningen. SNS Ä : Om investeri - I övrigt fick jag dock inga svar på mina frågor. ngsfon : I E SA NR dernas betydelse för Finansministern lämnade en beskrivning på hur det stoppade frisläppet av SEE é 3 - SR näringslivet i storstadsinvesteringsfonderna är konstruerat och kopplat till ett återinförande av E regionerna byggregleringen med anledning av den enligt hans mening överhettade byggarbetsmarknaden i storstadsregionerna. Det är en riktigt vacker uppvisning av den övertro på politisk ingenjörskonst som i så hög grad präglar socialdemokratisk politik. Frågan är om inte problemen till stor del beror på tidigare utslag av politisk ingenjörskonst. ROT-programmet har medfört att byggindustrin har anpassat sin produktionsapparat och kapaciteten för nybyggnation har minskat. Stegrade byggpriser har medfört att många nybyggnadsobjekt inte har kunnat inrymmas i de statliga lånereglerna. De förändringar i ortskoefficienter och låneregler som regeringen tidigare har beslutat om har inte givit önskad effekt. Regeringen räknar inte heller nu med någon effekt på kostnadsutvecklingen utan inför i stället en ny form av hyresrabatter. I en artikel i Svenska Dagbladet för ett par veckor sedan beskrev finansministerns partikamrat professorn i internationell ekonomi Bo Södersten på ett mycket övertygande sätt hur bostadspolitiken medfört att framför allt Stockholm men också Göteborg och Malmö via bostadspolitiken tar emot mycket stora subventioner som finansieras av det övriga landet. Han kritiserade mycket starkt regeringens bostadspolitik; som han ansåg tenderar att helt skölja bort alla vällovliga regionalpolitiska insatser. För Göteborgs vidkommande ligger ombyggnadsverksamheten på en hög nivå. Det är nödvändigt med hänsyn till dåliga grundförhållanden och åldern på en stor del av fastighetsbeståndet i de centrala och halvcentrala delarna av staden. En viss ökning av nybyggnationen är planerad. Utvecklingen beror emellertid i hög grad på kostnadsutvecklingen. Det mycket kraftiga överskott på lägenheter som Göteborg har dragits med i många år som ett resultat av socialdemokratiska regeringars tidigare bostadspolitiska program har minskat radikalt. Den krisgrupp som skulle lösa problemet avvecklades förra året. Den socialdemokratiska ledningen i Göteborg har tagit överskottet till intäkt för att vägra genomföra någon planering av nybyggnation i andra, mer efterfrågade delar av Göteborg. Någon planberedskap för att snabbt lägga om byggandet från ROT till nybyggnation finns inte. En ny krisgrupp har därför tillsatts. Härtill kommer att den arbetskraft som är sysselsatt med ROT-verksamhet inte utan vidare kan överföras till nybyggnation. Där är det andra yrkeskategorier som i första hand efterfrågas. Resultatet kan för Göteborgs del bli en ökad arbetslöshet inom byggarbetarkåren de närmaste åren. Kände finansministern till dessa förhållanden när beslutet om investeringsfonderna och bostadspolitiken togs? Finansministern ger inte heller något besked om vilka effekter beslutet om investeringsfonderna kommer att få på Göteborgs näringsliv. 63 Göteborg har under den senaste 20-årsperioden varit utsatt för snabba och dramatiska omställningar. 40 000-45 000 arbetstillfällen har försvunnit inom en rad branscher — teko, bygg, varv, sjöfart. Omstruktureringsprocessen för varven har fortsatt efter de stora varvsbesluten vilket har inneburit ett bortfall av ytterligare minst 4 000 arbetstillfällen, inkl. nu varslade nerdragningar vid Götaverken, Arendal och Cityvarvet. Göteborg har emellertid visat sig ha gott läkkött. Men det har kostat. Genom den strukturella omställningen har näringslivet blivit allt mer ensidigt. Samtidigt har många människor hamnat utanför arbetsmarknaden. Siffran för långtidsarbetslösheten är hög. Beroendet av bilindustrin har blivit betänkligt stort. Det medför en betydande sårbarhet vid konjunkturförändringar eller andra händelser som påverkar bilmarknaden negativt. En fjärdedel av länets alla industrisysselsatta arbetar på Volvo i Göteborg, visar en nyligen publicerad rapport från TCO. Totalt, medräknat underleverantörer etc., räknar TCO-rapporten med att bilindustrin, såväl Volvo som Saab, sysselsätter mellan 45 000 och 55 000 anställda i Göteborgsregionen. Det är svårt att se hur regeringens politik skall kunna medverka till att bryta denna ensidighet. Tvärtom, genom att bromsa företagens bygginvesteringar samtidigt som Volvo och Saab i samband med Uddevallaoch Malmöbesluten fått rätt att fritt förfoga över sina gigantiska investeringsfonder riskerar vi att bygga fast oss ännu hårdare i beroendet av bilindustrin. Vilka analyser har finansministern gjort innan han fattat sitt beslut om investeringsfonderna? Avsikten är, om man skall tro industriministern, att regeringen vill åstadkomma en ”avlänkning” av verksamheter från storstadsregionerna till mindre lyckligt lottade regioner på andra håll i landet. Finansministern säger ingenting om detta. Avser finansministern att vidta några andra åtgärder för att hindra tillväxten av storstadsregionerna? Vilka effekter har, enligt finansministerns uppfattning, den här typen av åtgärder på regionen Sveriges möjligheter att försvara och stärka sina positioner på världsmarknaderna?

Herr talman! Jag skall be att få tacka finansministern för svaret på min interpellation. Svaret är negativt i det avseendet att finansministern inte är beredd att föreslå regeringen att ändra beslutet om att undanta Malmöområdet från förlängt frisläpp av investeringsfonderna. Om jag är välvilligt inställd — och det skall man ju vara så här i juletider — vill jag å andra sidan säga att det är positivt att finansministern är beredd att verka för att regeringen skall beakta behovet av industrietableringar i Malmö kommun när dispensansökningar prövas. Herr talman! Det väckte onekligen milt sagt en viss förvåning när regeringen fattade sitt beslut om att inte medge fortsatt frisläppande av investeringsfonderna i Malmöområdet. För ett halvt år sedan, efter beslutet Prot. 1986/87:49 om avveckling av den civila fartygsproduktionen vid Kockums, beslutade 15 december 1986 regeringen om en rad åtgärder för att stimulera arbetsmarknaden i Malmöre = Que gionen. Syftet var att skapa förutsättningar för utvecklandet av en ny industristruktur. Det var ett kraftfullt åtgärdspaket, som hälsades med stor tillfredsställelse i regionen. Men nu, ett halvt år senare, fattas ett beslut som kan uppfattas som en helt annan signal från regeringen. Finansministern säger i sitt svar att sysselsättningen har ökat och arbetslösheten reducerats i Malmöområdet. Ja, det är riktigt, men fortfarande har Malmöhus län, särskilt Malmö kommun, en arbetslöshet som vida överstiger riksgenomsnittet. I Malmö kommun uppgår arbetslösheten till 4,9 96 eller 5 500 öppet arbetslösa, och ännu har inte varslen vid Kockums trätt i kraft. Det sker först successivt under första halvåret 1987. Arbetsmarknadssituationen i Malmö kommun är således fortfarande synnerligen allvarlig, och även om det har skett en förbättring är fortfarande investeringsviljan lägre där än i landet i övrigt. Jag är väl medveten om att beslutet inte är tillkommet i syfte att förhindra en positiv sysselsättningsutveckling, utan i första hand för att styra över resurser till ett ökat bostadsbyggande. Nu är emellertid situationen i Malmöregionen inte lik den i Stockholm. Bostadsmarknaden är långt ifrån lika ansträngd där som i Storstockholm. ROT-verksamheten i Malmö är mycket omfattande, och den av regeringen föreslagna neddragningen av ROT-verksamheten torde vara tillräcklig för att frigöra kapaciteten av nybyggnation och bostäder. Regeringen har visserligen i beslutet öppnat möjligheter för dispensgivning i Malmö kommun, men dispensförfarandet skapar osäkerhet, och dessutom är konsekvenserna när det gäller avvecklingen av den civila fartygsproduktionen i Kockums inte isolerade till Malmö, utan de rör också övriga delar av sydvästra Skåne. En annan märklig konsekvens av regeringsbeslutet är att kommuner som Malmö och Trelleborg i fortsättningen inte får tillgodogöra sig investeringsfonderna utom på dispens i Malmö, medan däremot i Helsingborg, som har en betydligt stabilare arbetsmarknadssituation, frisläppta investeringsfonder får användas. Det är en märklig konsekvens av regeringsbeslutet. Det bästa hade varit om regeringen hade upphävt beslutet. Beslutet är inte sakligt motiverat. Nu är regeringen inte beredd att göra detta, vilket framgått av finansministerns svar. Jag vill därför ställa några kompletterande frågor till finansministern. Min första fråga motiveras av att regeringsbeslutet i vår region uppfattas som motstridigt med den inställning som kommer till uttryck i det s.k. Kockumspaketet. Jag vill därför fråga finansministern: Anser finansministern, med tanke på den besvärliga arbetsmarknadssituationen och konsekvenserna av avvecklingen vid Kockums, att det behövs industrietableringar och industriinvesteringar i Malmö? Den andra fråga som jag skulle vilja komplettera med är: Är finansministern beredd att i enskilda fall även medge dispens i andra kommuner i Sydvästskåne än Malmö kommun?

Herr talman! Det känns angeläget, för att inte säga nödvändigt, för mig att delta i den här debatten, där storstadsregionens företrädare jämrat sig över att storstäderna inte får växa. I mitt län skulle vi vara glada om vi fick behålla den befolkning och den sysselsättning som vi har, men så är ju ingalunda fallet. Den regionala obalansen har förstärkts mycket snabbt under de senaste åren. Det är ett resultat av den politik som har förts av en regerande riksdagsmajoritet. Den har haft ett enda syfte, såvitt jag kan se, nämligen att stimulera de mest vinstrika företagen i de mest expansiva regionerna, och de ligger i storstadsområdena. Därför har vi också fått uppleva en storstadstillväxt som är helt i klass med 1960-talets. Storstadsregionerna har under de senaste åren växt med drygt 60 000, närmare 65 000, människor. Enbart Stockholmsregionen svarar för ungefär 45 000 av denna ökning under de här åren. På den utvecklingen måste vi få ett stopp. Det klingar illa att höra företrädare för storstadsregionerna tala om att man måste frisläppa investeringsfonderna för att storstadsregionerna skall få göra ytterligare investeringar och göra våra storstäder ännu större. Det leder bara till ökad koncentration, till ökad regional obalans, till ökade miljöproblem och ökad bostadsbrist i de områden som expanderar. Den utveckling som vi har bakom oss har inte skett av en tillfällighet. Jag hävdar att den är medvetet framstimulerad av den politik som finansministern har stått för under de senaste åren. Jag kan ju påminna om det numera berömda uttalande som finansministern gjorde i tidningen Östra Småland i somras. Han hävdade att den regionala utbyggnaden måste ske i orter som redan är ganska stora och att orter som är mindre inte behöver känna sig berörda av utvecklingen framöver; de skall inte växa. Detta håller på att skapa en situation där stora delar av Sverige är på väg att bli gigantiska ålderdomshem, där vi har en åldersstruktur som leder till att befolkningstalet minskar, till en stark befolkningsutflyttning och till en arbetslöshet som är mångdubbelt större än i storstadsregionerna. Arbetslösheten i de mest arbetslöshetstyngda kommunerna är närmare 30 gånger större än i våra storstadsregioner. På en punkt är jag dock nöjd med Kjell-Olof Feldts besked i dag, nämligen att visa en kall attityd mot dem som kräver frisläppande av investeringsfonderna i storstadsregionerna. Detta hälsar jag med tillfredsställelse. Men jag är litet orolig med anledning av den passus där det står att dispensansökningarna skall prövas — jag kan nästan läsa mellan raderna att det betyder att de skall prövas mycket generöst. Finansministern säger i interpellationssvaret att han inte har för avsikt att lägga fram förslag om någon speciell skatt, som det har talats om, i Stockholmsregionen för att hejda Stockholmsregionens tillväxt. Det är väl i så fall ett besked till industriministern, som har talat i de termerna. Min fråga till finansministern är då: Är det här beskedet från finansministern regeringens sista och definitiva besked då det gäller att hitta åtgärder för att begränsa Stockholmsregionens tillväxt? Eller kommer finansministern att låta industriministern åka omkring i landet och tala om hur viktigt det är att finna styrmedel för att stoppa storstadsområdet Stockholms tillväxt? Prot. 1986/87:49 Används industriministern i dag som politisk kosmetika för att försöka 15 december 1986 invagga människorna ute i landet i tron att regeringen har för avsikt att z Om investeringsfonbegränsa storstadstillväxten? Eller är det på det sättet att regeringen senare gsf = Se Ka AE É Edna dernas betydelse för kommer att gå industriministern till mötes? Jag tar industriministern på NS få it näringslivet i storstadsorden, som, då han häromveckan var ute och talade, sade att Stockholmsre G regionerna gionen inte får växa mera. Sedan skulle jag vilja fästa uppmärksamheten på en sak. Samtidigt som finansministern hittar andra villkor för att frisläppa investeringsfonden har vi ju löntagarfonderna, som samtidigt dränerar småföretagen, våra skogslän och glesbygdsområden på pengar, som sedan investeras i storstadsregionerna i de rikaste och mest expansiva företagen. Avser finansministern att vidta några åtgärder där, så att inte dräneringsprocessen fortsätter? Det är också angeläget att få veta vilka åtgärder i övrigt som finansministern är beredd att vidta för att Sverige skall få regional balans. Eller skall vi fortsätta med att utveckla ett droppformat Sverige, som i dag håller på att formas?

Herr talman! Margit Gennser exercerade arbetslöshetsstatistik från Skåne. Jag vill göra klart för henne och övriga debattörer att det är läget på byggmarknaden som har motiverat regeringens åtgärder, inte det allmänna arbetsmarknadsläget.

Erfarenheten visar att byggarbetsmarknaden i sådana lägen alltför ofta har varit den motor som dragit i gång inflationen igen. Det är regeringens bestämda avsikt — och jag trodde att det också var riksdagens — att framom de flesta politiska uppgifter i dag står att fullfölja kampen mot inflationen. Jag vill påstå att inte ens storstäderna kommer att klara sig undan allvarliga skadeverkningar och nya industrifallissemang, inte minst i Göteborg och Malmö, om vi misslyckas på den punkten. Det är kanske litet trist att ni nu bara talar om en viss region, den som ni är valda ifrån, och bortser från de nationella övergripande intressen som denna riksdag faktiskt är till för att bevaka. Jag vill till Margit Gennser säga att hon på en punkt demonstrerar en strålande brist på kunskap om investeringsfondernas konstruktion. Hon tror att dispenserna bara ger byråkrati. Då skall jag upplysa Margit Gennser om att varje frisläpp av investeringsfonder kräver en särskild byråkratisk omgång med blanketter och beslut, i många fall också beslut av regeringen. Om begränsningen av investeringsfondernas användning leder till något så är det mindre byråkrati, därför att ett antal företag kommer att investera utan att gå till industriverket, regeringen, länsstyrelsen, länsarbetsnämnden, osv. Här kommer jag in på det som jag allmänt skulle vilja råda er att betänka en smula. Alla tre företrädarna för storstäderna gör sig mycket överdrivna föreställningar om investeringsfondernas betydelse för investeringsutveck 67 lingen. Sonja Rembo intar en helt orimlig ståndpunkt när hon hävdar att det skulle betyda stopp för byggnadsinvesteringarna i Göteborg om man inte får använda investeringsfonder. Det är faktiskt så att industrin och näringslivet i Sverige i årtionden investerat mycket mera än nu utan några investeringsfonder. De borgerliga regeringarna lät investeringsfonderna vara fria år efter år och förstörde dem som instrument för att påverka investeringsutvecklingen, vilket är deras uppgift. Det var därför de byggdes upp. Jag vet redan nu — vi har nämligen haft stopp för användning av investeringsfonder för maskininvesteringar — att trots att man inte har fått använda investeringsfonder investeras det mycket i maskiner i Sverige. Därför tror jag att jag kan säga att ett näringsliv som för 1986 redovisar ett överskott på minst 50 miljarder kronor, som har en likviditet i storleksordningen 150 miljarder kronor, kommer att öka sina investeringar, även om inte investeringsfonder står till deras förfogande. Det kommer att ske i Göteborg, Malmö och Stockholm. Men vad vi vill åstadkomma är en viss avkylning av en marknad som annars skulle kunna försätta oss i allvarlig olycka. Sedan vill jag svara på Lars-Erik Lövdéns frågor. Han frågar om jag anser att det behövs industrietableringar i Malmö kommun. Svaret är obetingat ja, och det framgår också av regeringsbeslutets innehåll. Han frågar också om det finns angelägna fall där dispenser kan ges även utanför Malmö kommun. Svaret är ja. Vi har, som jag påpekade nyss, inte ett generellt frisläpp för maskininvesteringar, men sådana dispenser har getts i ett antal fall där vi ansett det vara angeläget från sysselsättningssynpunkt eller för företagets utveckling. Herr talman! Slutligen vädrar Per-Ola Eriksson i debatten sina vanliga missuppfattningar — om jag skall vara välvillig — i vad gäller min inställning till lokaliseringspolitiken. Framför allt skulle jag vilja rekommendera de båda moderata damerna att lyssna till det skri från vildmarken som Per-Ola Eriksson representerar. De frågor Per-Ola Eriksson ställer om vad industriministern skall syssla med i framtiden får han faktiskt ställa till industriministern.

Herr talman! Som moderat ledamot konstaterar jag att herr Feldt hängde upp sitt försvar på en enda sak, och det var byggmarknaden. De andra argumenten i interpellationssvaret håller nämligen inte. Jag sade också att det är ganska bra aktivitet på byggmarknaden, men den är lika bra i Helsingborg som i Malmö. Jag måste fråga herr Feldt: Om man nu bekämpar inflationen, varför bara i Malmö, varför inte i Helsingborgsområdet? Nu råkar det vara så att jag har mina fötter på bägge ställena. Jag är från Helsingborg, har ett familjeföretag där, jag är riksdagsledamot för fyrstadskretsen och bor i Malmö. Jag känner förhållandena bra — de är likartade —, och jag måste säga att finansministerns argument är svaga. Vad sedan gäller investeringsfondernas påverkan av tillväxten och industriinvesteringarna visar undersökningar vi har fått helt nyligen att investeringarna visserligen beräknas växa med 9 96, men tillväxten finns endast hos Volvo, hos Saab och hos viss skogsindustri. Hela tillväxten i industriinvesteringar, finns här och då skall vi komma ihåg att Saab och Volvo har fått klara säravtal, innebärande att alla deras investeringsfonder är frisläppta de Prot. 1986/87:49 närmaste fem åren, vilket i realiteten betyder att dessa bolag har en lägre 15 december 1986 bolagsskatt än andra företag. OS TNE är CNS te Det var tillfredsställande att höra av herr Feldt att vi behöver industrietableringar i SSK-regionen och i Malmö. Jag tror på marknadsekonomi, herr Feldt tror på styrning och att han genom en åtgärd här och en åtgärd där kan styra olika aktiviteter i samhället. Jag anser att det bästa sättet vore att frisläppa fonderna och inte använda dispenser och politisk styrning. För Övrigt vet jag faktiskt hur dispenserna fungerar, eftersom jag gjort sådana ansökningar i praktiken. Jag kan hålla med Per-Ola Eriksson om att Sverige är ett mycket avlångt land. Men det finns dock litet statistik att läsa. Tittar vi på AMS-statistiken fört.ex. oktober, finner vi att Norrbotten ligger mycket dåligt till i fråga om arbetslöshet. Men sedan kommer faktiskt Malmö med en mycket hög arbetslöshetssiffra, och Skåne, som anses vara så överhettat, ligger ungefär i mitten i arbetslöshetsstatistiken ett genomsnitt för hela Skåneregionen. I vad gäller befolkningstillväxten måste man komma ihåg att den mest bestått av inflyttning från utlandet, inte från andra delar av Sverige.
Herr talman! Jag delar finansministerns oro för såväl inflationsutvecklingen som den regionala utvecklingen i Sverige. Jag hyser dessutom stor oro för den låga tillväxttakten i Sverige jämfört med den i vår omvärld. Det förhållandet gör att vi måste avväga de politiska insatserna mycket väl. Finansministern ansåg att vi hade en övertro på investeringsfondernas betydelse när det gällde investeringarna. Då frågar jag mig: Varför använder finansministern detta instrument om det inte har någon effekt? Det är ju högst märkligt. Dess värre är det väl så att investeringarna kommer att styras bort från företagens investeringar mot bostadsinvesteringar? Med tanke på att Volvo och Saab har fått en så enastående ställning i hela västra Sverige är detta oerhört oroande. Västra Sverige riskerar att fastna i ett orimligt beroende av bilindustrin. Vi har tidigare erfarenheter av hur socialdemokratisk bostadspolitik har snedvridit hela byggmarknaden, och jag är rädd för att vi nu är på väg in i en liknande situation igen. Byggmarknaden i storstadsregionerna är överhettad, anser regeringen. Jag har här en artikel ur senaste numret av SAF-Tidningen, där man talar om den våldsamma löneglidning som sker på byggarbetsmarknaden i Luleå, där byggandet nu har en omfattning som man inte har sett maken till sedan Stålverk 80 planerades och där det råder brist på yrkesarbetare — murare, betongarbetare, träarbetare — vilket drar upp lönenivån. Då faller det sig naturligt att fråga om finansministern också där kommer att vidta åtgärder för att stoppa expansionen på byggarbetsmarknaden. Det märkliga är att trots denna expansion och trots denna överhettning, som man kanske kan kalla det, har man en byggarbetslöshet på 10 90. Jag anser att regeringen gör det mycket lätt för sig när den går in med den här typen av åtgärder. Det är därför jag har frågat finansministern vilket 69 dernas betydelse för underlag regeringen har för att fatta de beslut man fattar — finns det något underlag över huvud taget?
Herr talman! Först några ord till Per-Ola Eriksson. Tycker Per-Ola Eriksson att det är en tillfredsställande arbetsmarknadssituation i en kommun när det finns 4,9 20 arbetslöshet, när det finns 5 500 öppet arbetslösa och nästan lika många i arbetsmarknadspolitiska insatser? Vad har Per-Ola Eriksson för besked att ge de tusentals arbetslösa människorna i Malmö kommun? Det är en fråga som jag tycker Per-Ola Eriksson skall besvara. Det är en fråga som centerpartiet kanske också skulle fundera litet närmare över. Herr talman! Vi har fått ett par viktiga besked av finansministern i dag. För det första slår finansministern fast att det behövs industrisatsningar i Malmö och att regeringen i det avseendet inte ändrat inställning sedan Kockumspaketet presenterades i våras. För det andra säger finansministern i sitt svar att han kommer att verka för att regeringen skall beakta behovet av industrietableringar i Malmö kommun när dispensansökningarna prövas. Jag utgår ifrån att det blir en generös behandling av dispensansökningarna. För det tredje säger finansministern i sitt kompletterande svar att det är möjligt att bevilja dispenser även i andra delar av sydvästra Skåne än Malmö kommun. Det är tre viktiga besked.

Herr talman! Finansministern sade att investeringsfonderna inte har särskilt stor betydelse för storstadsregionernas expansion. Det kan förvisso vara sant. Då följer automatiskt frågan: Är finansministern i så fall intresserad av att försöka finna metoder att begränsa eller minska de faktorer som är pådrivande när det gäller storstadsexpansionen? Om inte investeringsfonderna har särkilt stor betydelse måste det vara den allmänna ekonomiska politiken, löntagarfondernas inträde osv. som har drivit fram den här storstadsexpansionen. Vad har finansministern för styrmedel när det gäller att hejda den i så fall? Finansministern svarade inte på min fråga när det gällde industriministern, och jag hade kanske inte heller väntat mig att han skulle betygsätta honom. Jag tolkar det så att industriministern framöver kommer att få åka omkring i landet och tala om vikten av att begränsa storstadstillväxten, medan finansministern inte vidtar särskilt kraftfulla åtgärder. Jag vill ge finansministern ett råd: När nu julgransljusen tänds och finansministern sitter framför julgranen — slå ett slag för glesbygden och driv inte en politik som innebär en knockout på de människor som finns där!

Herr talman! Nils Berndtson har frågat civilministern dels om regeringen följer konsekvenserna för verksamheten i kommuner och landsting av den statliga åtstramningspolitiken mot den kommunala sektorn, dels om regeringen är beredd att medverka till ökade resurser till kommuner och landsting för att trygga grundläggande sociala och andra behov. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på frågan. Den kommunala sektorn och dess ekonomiska och verksamhetsmässiga utveckling har stor betydelse. Den verksamhet som bedrivs i kommuner och landsting — undervisning, sjukvård, social omsorg — är en omistlig del i vår välfärdspolitik. Den kommunala sektorn är tillika en viktig länk i arbetet på att skapa balans i samhällsekonomin. De riktlinjer för den ekonomiska politiken på medellång sikt som riksdagen angav 1984 innebär att den kommunala konsumtionen inte får öka med mer än 1 96 per år. Det räcker för att bygga ut den kommunala verksamheten i den takt som våra välfärdsmål kräver, och det ger också utrymme för löntagarna att få en reallöneförbättring. Detta innebär att det totala skattetrycket inte kan tillåtas att öka. Boksluten för 1985 visar nu att både kommuner och landsting har haft en betydligt snabbare volymökning. År 1985 ökade den kommunala konsumtionen med 2,5 26, varav landstingens volymökning uppgick till närmare 3 96. Regeringen har försökt dämpa ökningstakten i de offentliga utgifterna men samtidigt gett utrymme för en viss expansion inom angelägna områden som barnoch äldreomsorg. Därför har företräde lämnats för en utbyggnad av den kommunala sektorn framför den statliga. Samtidigt stimuleras kommuner och landsting att ompröva och förnya den befintliga verksamheten. I de kalkyler som gjordes under våren 1986 inför den reviderade finansplanen konstaterades att kommunsektorn skulle få en kraftig finansiell förstärkning 1987. Mot bl.a. den bakgrunden beslutades om vissa neddragningar i de statliga bidragen och en skattereform där en viktig del bestod i höjningen av de kommunala grundavdragen. Resultatet är att statens överföringar till kommunsektorn fortsätter att öka men att takten dämpats. Att en lägre ökningstakt skulle vara liktydigt med nedskärning har jag svårt att hålla med om. Under hösten har de finansiella utsikterna inför 1987 försämrats något, dels beroende på att utgifterna i kommunsektorn ökat alldeles för snabbt under 1985, dels på att lönerna kommer att öka mer än vad som förutsågs i vårens kalkyler. För flertalet kommuner och landsting ser det ekonomiska läget trots detta fortfarande ljust ut inför 1987. Men jag är medveten om att det finns enskilda kommuner och landsting som har en besvärlig ekonomisk situation. För att underlätta för dessa kommuner höjdes därför ramen för det extra skatteutjämningsbidraget till totalt 400 milj.kr., och en viss del av de medel som kommunerna i dag har insatt på riksbankens likviditetskonto kommer att släppas fri under våren 1987. Avgörande för att kommunsektorns ekonomi skall utvecklas på ett positivt sätt i framtiden är att löner och priser ”växlas ned” till en lägre nivå och att konsumtionsökningen begränsas till 1 26. Under dessa förutsättningar och genom att resurser kan frigöras från verksamhetsområden där volymen minskar bör det finnas goda möjligheter att bygga ut verksamheten inom angelägna områden som barnoch äldreomsorgen. Att ökade statliga resurser till kommunsektorn skulle medverka till att trygga behoven inom bl.a. det sociala området kan jag inte hålla med om. Tvärtom skulle det försvåra möjligheterna att minska budgetunderskottet och därmed också möjligheterna att skapa balans i samhällsekonomin. En sådan utveckling är inte önskvärd, vare sig för kommunerna eller för de enskilda medborgarna. Trygghet och fasta jobb kan inte bygga på lånade pengar. Detta är svaret på Nils Berndtsons andra fråga. Av vad jag tidigare sagt framgår att svaret på den första frågan är att regeringen med stort intresse och engagemang följer såväl den ekonomiska som den verksamhetsmässiga utvecklingen i kommunsektorn.

Herr talman! Först vill jag tacka finansministern för svaret på de frågor jag ställt i en interpellation till civilministern. Genom att finansministern tagit sig an ärendet får vi en redovisning av regeringens allmänna syn på kommunernas roll. Det är bra. Hur civilministern, med särskilt ansvar för kommunerna, ser på följderna av regeringens åtstramningspolitik får vi visserligen inte veta, men om detta bör även finansministern ha en uppfattning. I interpellationen har jag pekat på erfarenheterna från årets budgetarbete i kommuner och landsting. Det står klart att effekterna av den statliga åtstramningspolitiken nu börjar bli kännbara för svaga grupper i samhället. Jag kan inte dela finansministerns uppfattning att den konsumtionsökning som statsmakterna medgivit för den kommunala sektorn ”räcker för att bygga ut den kommunala verksamheten i den takt som våra välfärdsmål kräver”, som han hävdar i interpellationssvaret. Det finns ett gemensamt mönster i årets budgetarbete i kommuner och landsting som motsäger finansministerns påstående. Så lågt kan vi väl inte ställa välfärdsmålen att vi tillåter försämringar för svaga grupper i samhället.

Det kan inte vara förenligt med välfärdsmål att föra en politik som drabbar redan hårt utsatta grupper i samhället. De exempel jag pekat på speglar främst läget i mitt eget hemlän, Östergötland, men motsvarigheter finns över hela landet; t.o.m. allvarligare exempel finns. Om vi därtill lägger följderna av att resurser saknas för nödvändig utbyggnad av barnomsorg, äldreomsorg och andra angelägna behov blir bilden inte så ljus som den framställs av finansministern. Finansministern ger erkännandet att den verksamhet som bedrivs i kommuner och landsting — undervisning, sjukvård, social omsorg — är en omistlig del i vår välfärdspolitik. Det är så mycket mer anmärkningsvärt att regeringen då driver denna hårda åtstramningspolitik mot den kommunala sektorn. När de borgerliga i regeringsställning började attackera kommunerna var kritiken hård från socialdemokraterna. Men i regeringsställning fortsätter ni på samma linje. Det är inte småslantar som plockats från kommunerna till staten efter 1982. Var övertygad om att man ute i kommunerna noga räknar på vad statliga åtgärder leder till för konsekvenser för den kommunala servicen. Finansministern vill inte hålla med om att ökade statliga resurser till kommunsektorn skulle medverka till att trygga behoven inom bl.a. det sociala området. Av svaret framgår också att det är en strävan att minska statens budgetunderskott som dikterat regeringens politik mot kommunerna. Det var bl.a. detta jag ville diskutera i min interpellation. Jag tror inte att det går hur länge som helst att plocka pengar från kommunerna för att lösa statens budgetunderskott. Det drabbar de svagaste som behöver den kommunala servicen, de sjuka, gamla, handikappade, lågavlönade osv. Det är tydligt att regeringen inte är beredd att medverka till ökade resurser för den kommunala verksamheten, även om man har berömmande ord om denna. Tvärtom tycks aktuella signaler tala för att man är beredd att ytterligare försämra situationen för kommunerna genom att minska resurserna för skatteutjämningen mellan kommunerna. Där tycks finansministern så vind och få skörda storm även från sina egna. Jag noterar att finansministern förklarar att regeringen med stort intresse och engagemang följer såväl den ekonomiska som den verksamhetsmässiga utvecklingen i kommunsektorn. Det leder till följande fråga: Om dessa studier bekräftar vad jag här påstått, att åtstramningspolitikens följder leder till sådana försämringar för svaga grupper att de s.k. välfärdsmålen kommer i fara, är då regeringen beredd att medverka till ökade resurser för kommuner och landsting?

Herr talman! Finansministern säger i svaret till Nils Berndtson att han ”är medveten om att det finns enskilda kommuner och landsting som har en besvärlig ekonomisk situation”. Dessa enskilda kommuner är många, och det vet Kjell-Olof Feldt. De finns i Norrland och i södra Sverige, i stort sett i områden där det behövs kraftfulla regionalpolitiska åtgärder. I Västernorrland, varifrån jag kommer, höjde landstinget för en månad sedan skatten med 1 kr. 25 öre. I min hemkommun, Timrå, borde man ha höjt skatten, enligt vpk:s förslag, men man avstod, förmodligen mer av hänsyn till finansministern än av omsorg om kommunens framtid. Följden kommer att bli stora svårigheter inom äldreomsorgen. Dessa båda exempel är inte tecken på att det ser ljust ut inför 1987, som finansministern anser. I förra årets valrörelse gick de tre borgerliga partierna, främst moderata samlingspartiet, till attack för att få ett systemskifte, dvs. de gick till storms mot välfärdssamhället. Gentemot detta angrepp försvarade SAP och vpk den sociala tryggheten och gick emot privatisering av stora delar av den sociala välfärden. Både socialdemokraterna och vpk talade om katastrof för knatteidrotten, slut på färdtjänsten osv. Nu, drygt ett år efter valet, fortsätter den socialdemokratiska regeringen och riksdagsgruppen den borgerliga nedskärningspolitiken och tar tillsammans med de tre borgerliga partierna bort miljard efter miljard i statsbidrag till kommuner och landsting. Enbart i våras rörde det sig om 6 miljarder kronor. Detta kallar finansministern en ökning av statens överföringar till kommunsektorn. Tidigare borgerliga och socialdemokratiska regeringar tog bort 40 miljarder kronor. Resultatet är sociala nedskärningar. Samtidigt som gemensamma, grundläggande delar av service och investeringar i kommuner och landsting tvingats in i svångrem har en mindre del av befolkningen — storkapital och exportindustri — givits svängrum som tillåter miljardklipp. Vänstern vann valet 1985, inte de borgerliga partierna. De bägge arbetarpartierna — SAP och vpk — måste använda sin gemensamma majoritet till en politik som tar sin utgångspunkt i arbetarrörelsens värderingar av rättvisa och solidaritet. Kjell-Olof Feldt sade vidare att resurser kan frigöras från verksamhetsområden där volymen minskar. Var finns dessa resurser? Vilka verksamhetsområden är det som minskar i t.ex. Norrlands inland? Är det vikande elevunderlag i skolan? Skolans verksamhet bygger nu på statsbidrag. Kjell-Olof Feldt kommer säkerligen inte att låta ett öre från den verksamheten gå till barnoch äldreomsorgen; det är jag övertygad om. Kan jag få exempel på de här resurserna, så att jag kan ta med mig tips till min hemkommun? Svårigheterna drabbar inte bara barnoch äldreomsorgen, även om det är den som kanske råkar värst ut. Jag har i min hand ett protokoll från kulturnämnden i Timrå. I protokollet redovisas ett ABF-seminarium i Norrköping med 40 skrivande kvinnor från hela landet. Seminariet var rubricerat ”I Moas spår.

Herr talman! Jag har i min hand en lång lista med exempel på försämringar i den kommunala verksamheten i Stockholms stad. Listan är så lång att en interpellationsdebatt inte räcker för att jag skall kunna läsa upp den helt och — Prot. 1986/87:49 hållet. Jag skall därför nöja mig med att nämna försämringar inom 15 december 1986 barnomsorgen. Mellanstadiebarnen här i Stockholm utestängs från fritidshemmen. På daghemmen gör man stora grupper och överinskriver. En lägre personaltäthet leder till högre personalomsättning. Man höjer barnomsorgstaxorna och minskar öppethållandet på flera daghem. Allt detta öppnar vägen för privata initiativ inom barnomsorgen, modell Pysslingen. I Stockholms läns landsting har de minskade statsbidragen under 1980 talet motsvarat en utdebitering på 2:30 kr. Givetvis har detta inte gått obemärkt förbi i landstinget. Det har fått konsekvenser. Man kan avläsa dessa konsekvenser i form av långa köer på många vårdområden. Stockholms läns landsting styrs som bekant av en borgerlig majoritet. Den kan försvara sin åtstramningspolitik med att den enbart fullföljer finansministerns direktiv om återhållsamhet. Det finns en klar linje i den borgerliga åtstramningspolitiken i landstinget. Privat verksamhet gynnas och gynnas på så sätt att man medvetet försämrar den offentliga vårdens service. Överbelastade akutmottagningar skapar gynnsamma betingelser för City Akuten, som dessutom får ökade anslag från landstinget. Inskränkningar och försämrat öppethållande på distriktsläkarmottagningarna skapar bättre konkurrensvillkor för privatläkarna. Också ökade avgifter och införande av avgifter för verksamhet som tidigare varit avgiftsfri hjälper till att styra över människor till den privata vården. Två vårdcentraler här i Stockholm, en i Alby och en på Östermalm, löper en överhängande risk att säljas ut till det privata. Landstinget har inte råd att driva dem. Jag vill fråga finansministern: Finns det inte ett direkt samband mellan åtstramningspolitiken gentemot den offentliga sektorn och den ökande privatiseringen? Om det ekonomiska sambandet inte finns, är inte då risken stor att den offentliga sektorn undermineras av ideologiska skäl men med ekonomiska motiveringar?

Herr talman! Jag ber att få tacka utrikesministern för det utförliga svaret på interpellationen. Av svaret kan man väl utläsa att något har skett, men inte speciellt mycket, från regeringens sida när det gällt att aktivt verka för en förändring av försvarsindustrins beroende av militära beställningar. 77 Inga Thorssons utredning har, såvitt jag förstår, inte på något sätt remissbehandlats. I utredningen fanns inte någon från försvarsindustrin representerad, inte heller från arbetsmarknadseller industridepartementet. Detta måste väl anses som en svaghet, om viljan verkligen har varit att förändra och minska försvarsindustrins tillverkning. Det skulle ha varit en styrka, om dessa funnits representerade i detta sammanhang. Den arbetsgrupp som i dag följer det svenska och internationella arbetet har såvitt jag förstår inte någon anknytning till tillverkningsindustrin, och dess arbete måste därigenom försvåras. Av svaret framgår att det är besvärliga ställningstaganden som skall balanseras: att bibehålla ett starkt och allsidigt totalförsvar eller att föregå med gott exempel och påbörja en nedrustning. Viljan till det senare steget synes vara betydligt svagare och förenad med betydande svårigheter. Utrikesministern hänvisar i sitt svar till motionsyrkanden i försvarsutskottet, vilka går ut på att ansvaret för en omställning av produktionen bör ligga på företagen, och att statens medverkan bör ske genom generella stödformer. Då undrar jag vilka åtgärder som man från regeringens sida har vidtagit för att göra företagen uppmärksamma på denna ståndpunkt. Finns det något initiativ som väckts för att förändra något företags produktion under de år som förflutit sedan Sverige ställde sig bakom FN-rekommendationen 1982? Situationen när det gäller världens militärutgifter är skrämmande. I dag är de närmare 25 gånger så höga som det totala biståndet till u-länderna. Varje minut används drygt 11 milj.kr. till militära ändamål, och samtidigt dör 30 barn i u-länderna av svält, undernäring och sjukdomar. Även små minskningar av rustningar skulle innebära att situationen i tredje världen kunde förbättras, om dessa pengar kanaliserades till alternativ produktion. Arbetet att via FN ge impulser till andra länder måste därför förstärkas. Sverige skulle kunna vara föregångslandet, eftersom Sverige tydligen är det enda land som åtminstone börjat utreda problemet. Det är ju en ytterligt liten del av de militära industrierna som ger upphov till förbättringar för civil produktion. Kunde dessa medel i stället direkt anslås till denna produktion, skulle många intressanta projekt kunna påbörjas — mer till fromma för mänskligheten än det som krigsindustrin åstadkommer. Svensk vapenexport har som Pär Granstedt framhållit i sin interpellation ökat under de senaste åren, och det kan ju tala för att vi svenskar inte lyckats särskilt bra när det gäller att förändra vapenindustrins produktion. Men som framgår av svaret finns det inte någon dialog mellan regeringen och tillverkningsindustrin som skulle påskynda en förändring. Detta är att beklaga, men det visar väl också på ambivalensen mellan å ena sidan ett starkt internationellt engagemang i nedrustningsfrågor och å andra sidan vaktslåendet om en svensk vapenindustri med högt teknologiskt kunnande. Kan dessa mål förenas? Jag tror att det är möjligt, och jag vet också att regeringen har ett ansvar för att så blir fallet.

Herr talman! Mot bakgrund av konflikten i Afghanistan har Karin hållandenai Afghani: Ahrland ställt följande frågor: FS Ark 1) Är utrikesministern beredd att officiellt ta emot ett besök av en företrädare för motståndsrörelsen? 2) Är utrikesministern beredd att överväga svenska initiativ inom FN:s fackorgan i syfte att utreda och debattera förhållandena inom landet? 3) Om svaret är nej: Är regeringen beredd att stödja sådana initiativ ifall de kommer från ett annat land? 4) Har regeringen några andra planer för ett svenskt agerande i Afghanistanfrågan? Kriget i Afghanistan har snart pågått i sju år. Det finns tyvärr inga tecken på ett snart slut på den sovjetiska aggressionen. Snarare tycks striderna i landet ha intensifierats. De sovjetiska trupperna i Afghanistan uppgår alltjämt till mer än 100 000 man. Kriget skövlar landet och utsätter civilbefolkningen för oerhörda lidanden. Cirka fem miljoner afghaner, mer än en tredjedel av landets befolkning, har flytt till Pakistan och Iran. Ansamlingen av flyktingar i Pakistan är världens största. Därutöver har en stor del av befolkningen flytt från landsbygden in till städerna. Huvudstaden Kabuls befolkning har sålunda på några år fördubblats. Det är en självklar plikt för Sverige att med humanitärt bistånd bidra till de internationella ansträngningarna att lindra nöden för Afghanistankonfliktens offer. Det är också ett vitalt svenskt intresse att oförtröttligt hävda de folkrättsliga och humanitära principer som förtrampas i Afghanistan. Detta sker i FN och andra multilaterala fora liksom vid bilaterala kontakter, inte minst med företrädare för Sovjetunionen. I FN har Sverige synnerligen aktivt drivit Afghanistanfrågan i de politiska FN-organ som är särskilt lämpade och avsedda härför. Sverige ingick så sent som för en månad sedan i den överväldigande majoritet av FN:s medlemsstater som i FN:s generalförsamling ånyo krävde de utländska truppernas tillbakadragande. Sverige var även i år medförslagsställare till en resolution i generalförsamlingen om grova och systematiska kränkningar av de mänskliga rättigheterna i Afghanistan. Sverige kommer att som observatör ånyo aktualisera denna fråga vid nästa möte med FN:s kommission för de mänskliga rättigheterna i Geneve i februari nästa år. När det gäller Sveriges agerande i de mer tekniska organen i FN-systemet i Övrigt är vi generellt sett beredda att så långt omständigheterna medger omsätta vår principiella syn i praktisk handling. Vi vill emellertid undvika att riskera att blockera dessa organs verksamhet genom att ta upp politiska frågor som inte faller inom deras kompetensområde. Sverige betonar de humanitära aspekterna av FN-biståndet och anser att 79 det är den utsatta befolkningens behov, som måste komma i första hand. Bestämmande för vårt agerande måste vidare vara att vi lika litet som andra stater kan komma ifrån realiteten att FN-organens verksamhet i ett medlemsland är beroende av detta lands medgivande. Detta gäller även FN-organens möjlighet att samla in och redovisa information om förhållandena i resp. värdland. Det kan i sammanhanget även erinras om att säkerhetsförhållandena i Afghanistan för närvarande knappast medger stationering av FN-personal utanför Kabulområdet. Sammanfattningsvis är Sverige angeläget att inte agera så att förutsättningarna för genomförande av FN-programmen i Afghanistan rycks undan. När det gäller det aktuella svenska agerandet i Afghanistanfrågan i FN:s biståndsorgan vill jag nämna att Sverige i UNICEF:s styrelse tagit upp frågan om barn i särskilt svåra omständigheter, däribland de krigsdrabbade i Afghanistan. Vid UNICEF-styrelsens möte detta år framhöll Sverige det stora behovet av humanitärt bistånd till kvinnor och barn i Afghanistan och framhöll betydelsen av att UNICEF:s nuvarande insatser skall kunna utsträckas till hela landet. På grundval av de beslut som fattades vid styrelsemötet har UNICEF nu inlett en process som vi hoppas skall kunna leda till konkreta åtgärder för barnen i Afghanistan. Regeringen kommer inte att tveka att ta liknande initiativ i andra FN-organ när vi finner att detta är fruktbart och realistiskt. Lika litet kommer vi att tveka att under samma förutsättningar stödja sådana initiativ av andra länder. Till sist vill jag fastslå att regeringen fortsätter att så noga som möjligt följa utvecklingen i Afghanistan genom alla tillgängliga kanaler. Detta sker bl.a. genom att vi lyssnar på representanter för motståndsrörelsen, som vid ett flertal tillfällen besökt utrikesdepartementet. Karin Ahrland frågar i det sammanhanget om jag vore beredd att ta emot en företrädare för motståndsrörelsen. Mitt svar är att detta inte möter några som helst principiella hinder.

Herr talman! Jag tackar utrikesministern för svaret. I svaret ger Sten Andersson i korthet sin beskrivning av det bittra öde som drabbat Afghanistan och dess folk genom Sovjets invasion. Jag har ingen anledning att ta dyrbar debattid i anspråk med att bygga på den beskrivningen. Vi har samma uppfattning. Det är en tragedi som utspelas. Tragedin drabbar både den del av befolkningen som ännu härdar ut i hemlandet och de fem miljonerna flyktingar i Pakistan och Iran. Jag vill göra två kommentarer. Jag noterade särskilt att Sveriges utrikesminister talade om ”kriget” i Afghanistan och att han också tog upp problemen för flyktingarna. Det är bra, herr utrikesminister. Så åter till ämnet. På min första fråga, om utrikesministern är beredd att officiellt ta emot företrädare för motståndsrörelsen, svarade Sten Andersson att det ”inte möter några som helst principiella hinder”. Det låter positivt, herr talman, men även så diplomatiskt att jag blir litet rädd att det där kan finnas en hund begraven. Är det så, att utrikesministern genom att inte bara svara ett enkelt ja vill gardera sig för att senare kunna säga till motståndsrö — Prot. 1986/87:49 relsen att det inte passar nu. I Afghanistan-Nytt har Sten Andersson på 15 december 1986 samma fråga svarat att det inte finns några som helst hinder för det. Men för afghanerna är det inte fråga om hinder utan om nytta. De vill kunna visa både världen och sina kämpande bröder inne i landet att Sverige står på deras sida. De som tillhör Mujahedin och som dagligen riskerar livet för friheten behöver det moraliska stöd och den uppmuntran som det skulle vara om Sveriges regering tar emot deras företrädare, precis som andra regeringar i Europa och den fria världen har gjort. Jag skulle därför bli mycket glad och vara mycket tacksam om Sten Andersson ville gå upp i talarstolen och svara ett enkelt ja på min fråga. Om utrikesministern absolut vill brodera ut texten, blir jag tacksam om han tillägger att en företrädare för motståndsrörelsen är välkommen och att han personligen skall ta emot denna företrädare. Nu till de andra frågorna om initiativ i FN:s olika fackorgan. Det är bra att Sverige har agerat speciellt för Afghanistan i UNICEF, och det är positivt att regeringen tycks ha en vilja att ta liknande initiativ i andra FN-organ ”när detta är fruktbart och realistiskt”. Dess värre har, som riktigt har påpekats, förutsättningarna för ett genomförande av FN-program redan ryckts undan i många fall. Genom terrorbombningar och andra krigshandlingar har t.ex. det mesta av de så oerhört värdefulla byggnadsminnesmärkena i Herat redan förstörts, i strid mot 1954 års Haagkonvention om skydd för kulturell egendom vid väpnad konflikt och genom att man motarbetat UNESCO:s tidigare arbete. I den frågan borde det vara möjligt för Sveriges representanter i UNESCO att agera. Men det är bråttom. Sker ingenting snart, riskerar vi en total utplåning av staden Herat och dess byggnadsminnesmärken. Är utrikesministern beredd att stödja just en sådan konkret sak? Visst skulle det väl vara möjligt för FAO att göra en utredning om livsmedelsförsörjningen inne i landet, t.o.m. utan att ha tjänstemän där. Det gårt.ex. att intervjua flyktingar. Det var vad österrikaren Ermacora fick lov att göra när han utredde brotten mot mänskliga rättigheter, därför att han inte var välkommen i Kabul. Sådana rapporter förbättrar naturligtvis inte i sig situationen för dem som lider inne i landet, men de framkallar debatt och det behövs. Det är så opinionen mot Sovjets invasion kan växa. Alltså, mer konkret, är regeringen beredd att överväga ett initiativ i FAO i syfte att få en rapport om livsmedelssituationen inom landet? Till sist: Jag fick inget klart svar på frågan om regeringen har några andra planer. Det är svårt att finna konkreta genomförbara uppgifter utöver att avsätta medel via SIDA, men låt mig peka på en. Är Sten Andersson beredd att i möten med företrädare för de många u-länder där Sveriges ord väger tungt ta upp Afghanistanfrågan och be dem att agera i sina kontakter med Sovjet? Jag har en känsla av att Sovjet är ganska känsligt för sitt rykte i många u-länder. Därför skulle de också kunna göra nytta i det avseendet.
Herr talman! Afghanerna är i dag världens största flyktinggrupp, bestående av över 5 miljoner flyktingar. Inte ens under andra världskriget har en ockupationsmakt tvingat en så stor del av befolkningen från ett helt land på flykten. Exakt hur många oskyldiga civila som dödats under kriget vet ingen, 81 men antalet brukar uppskattas till mellan en halv och en miljon. Det är betydligt fler än i något annat krig under 80-talet. Sovjet brukar förneka att de dödar andra än ”banditer” i Afghanistan. För att omvärlden inte skall få veta vad som händer i Afghanistan har Sovjet förbjudit utländska journalister att resa in i landet för att rapportera, och man har hotat att skjuta de journalister som kommer. Hösten 1985 sköts en amerikansk journalist ihjäl i södra Afghanistan. De journalister som besökt landet och rapporterat om det i bl.a. svenska tidningar har alltså tagit stora risker. Den sparsamma information från nyhetsförmedlare som trängt ut från Afghanistan handlar ofta om hänsynslösa övergrepp mot civilbefolkningen. Flyktingar har kunnat berätta om hur ockupationsmakten allt oftare angriper civilbefolkningen. Man driver kvinnor, barn och gamla på flykt — detta för att man vill beröva motståndsmännen stödet från de civila. Plundringar och straffsanktioner är en vanlig del av den sovjetiska taktiken. Men ryssarna kallar offren för banditer. I två rapporter till FN:s kommission för de mänskliga rättigheterna 1985 har det fastslagits att de sovjetiska ockupationsstyrkorna regelbundet bombar oskyldiga civila, att tortyr är mycket vanlig och att Sovjet använt förbjudna medel som napalm, kemiska vapen och t.ex. bomber som dolts i leksaker. Trots att Sovjet skrivit under 1949 års Genévekonvention, som stadgar ett absolut förbud mot s.k. kollektiva bestraffningar mot civila, har Sovjet många gånger hämnats för gerillans anfall genom att döda kvinnor, barn och åldringar. Av allt att döma är terrorn mot civilbefolkningen en medveten politik, beslutad av de ansvariga ledarna i Moskva. Det är emellertid inte bara flyktingar och journalister som har berättat om övergrepp mot civilbefolkningen, utan även sovjetiska desertörer har berättat om detta. Terrorn mot civilbefolkningen omfattar också en ekonomisk krigföring, en typ av krig som USA förde mot Vietnam. Jordbruket, som tidigare var ryggraden i det afghanska samhället, har systematiskt förstörts. Husen på landsbygden sprängs i bitar, minor läggs i fälten, brandbomber fälls före och under skördetiden, fruktträden huggs ned, sädesförråd beslagtas eller bränns, livsmedel transporteras till de städer som de sovjetiska trupperna behärskar. Syftet är klart: att skapa brist på mat i de områden som ockupationsmakten inte kontrollerar. Därför instämmer jag i Karin Ahrlands uppfattning att det vore viktigt med en undersökning av livsmedelssituationen i landet. Ytterligare ett led i politiken är att förstöra bevattningssystemet. Ja, allt är ett led i Sovjets krigföring att svälta ut motståndsgrupperna, att svälta ut civilbefolkningen. Ett omedelbart krav att framföra från vårt land anser jag vara ett krav på att de urskillningslösa bombningarna skall stoppas. Under Vietnamkriget skapades en sådan opinion mot kriget, en opinion för att stoppa bombningarna såväl inom USA som utanför USA:s gränser. Det skapades en kraftig opinion här i Sverige. Under Vietnamkriget kunde vi också följa de dramatiska krigshändelserna direkt i TV här i Sverige. Det påverkade naturligtvis opinionen. Från Afghanistan förmedlas sällan nyheter på svensk TV, delvis naturligtvis Prot. 1986/87:49 beroende på att Sovjet inte tillåter den insyn som är nödvändig. Desto 15 december 1986 viktigare blir det då för oss alla — enskilda, organisationer, politiska partier. = m.fl. — att hjälpa till att skapa opinion för att få ett stopp på dessa RNA bombningar, som leder till sådan utarmning av landet, sådant lidande, sådant ållandena i Afghanistan, m.m. Sovjets övergrepp på Afghanistan får inte passera utan att vi ständigt protesterar. Därför är det bra att utrikesministern är beredd att ta emot företrädare för motståndsrörelsen — jag tolkar svaret så. Det skapar opinion. Låt oss härifrån Sverige starta en kampanj för att stoppa bombningarna i Afghanistan. Låt oss skrika lika högt som vi gjorde när det gällde att stoppa bombningarna i Vietnam. Är utrikesministern beredd att delta i en sådan kampanj, beredd att i massmedia uttala detta krav, beredd att i kontakterna med representanter för Sovjet kräva detta stopp samt beredd att kräva detta stopp och skapa denna kampanj i u-länderna, för att skapa påtryckningar som till slut kan leda till att bombningarna upphör? Vårt mål är ju — jag förstår att det gäller för oss alla i denna debatt — att Sovjet skall tvingas dra bort sina trupper från Afghanistan och att landet skall få chans att bestämma självt över sin framtid.

Herr talman! Jag tackar särskilt för det allra sista ordet i Sten Anderssons inlägg. Det är bra att han har svarat ja. Det är riktigt att vi nästan inte kan kalla detta för en debatt, herr talman, eftersom det i en debatt bör råda en viss oenighet om åtminstone någon fråga eller några principer. I denna fråga är vi faktiskt eniga. Men ändå, herr talman, måste vi ständigt ta upp frågan. Om vi inte för samtal med varandra skulle världen, svenskarna och framför allt afghanerna kunna tro att vi hade glömt frågan. Det får vi inte göra. Utrikesministern sade också att det inte finns några lätta lösningar och att det är mycket viktigt med uthållighet. Han har alldeles rätt i detta. Vi har utomordentligt goda föregångare och goda exempel i afghanerna själva. De om några har visat uthållighet genom att under sju år ha kunnat stå emot en supermakt som Sovjet. Jag tycker också att det var bra att Sten Andersson nu är beredd att fundera på svenskt agerande inom UNESCO och inom FAO. Jag vill bara än en gång mycket noga poängtera att när det gäller Herat är det bråttom. Till sist tycks Sten Andersson inte vara så förtjust i den slogan som lyder: Stoppa bombningarna. Det må, herr talman, vara alldeles riktigt att det folkrättsligt är viktigare att begära ett slut på hela kriget. Men när man för politisk propaganda, och det trodde jag Sten Andersson var ganska bra på, då gäller det att också försöka visualisera för människor vad det handlar om. För närvarande är det faktiskt så att till de gräsliga sakerna i kriget i Afghanistan hör att man bombar också civilbefolkningen.
Herr talman! Jag vill också gå in på det avsnitt som gäller kravet på att stoppa bombningarna i Afghanistan. Jag är medveten om att vi är beredda att gå ännu längre, men detta är ett enkelt krav som det är lätt för svenska folket att ställa sig bakom och förstå, särskilt om vi jämför det med vårt krav under Vietnamkriget, då vi sade samma sak. Det skapade opinion, och det fick folk att ställa upp bakom dessa tankegångar. Med ett sådant krav kan man föreställa sig situationen och se framför sig bilderna av hur civilbefolkningen och andra drabbas av bombningarna, hur hela strukturen i landet —- jordbruk, bevattningssystem och annat — förstörs, som jag sade tidigare. Det har varit för tyst om detta. Det är därför som jag tar upp det i debatten. Jag tror att om vi talar om dessa frågor så vaknar flera av oss, inte bara i Sverige utan i världen. Därför tycker jag att det är ett krav som det är viktigt att upprepa flera gånger. Annars är jag helt medveten om att vi naturligtvis är överens i dessa frågor.

Herr talman! Med hänvisning till 6 kap. 1 § riksdagsordningen får jag meddela att jag avser att besvara dessa interpellationer i ett sammanhang. Då Pär Granstedt och Ylva Annerstedt inte har tillfälle att ta emot svaret på avsedd tid kommer jag att besvara interpellationerna onsdagen den 21 januari nästa år.

Herr talman! Jan-Erik Wikström har frågat utbildningsministern om vilka åtgärder han avser att vidta för att stoppa våldet i skolan. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på interpellationen. Jag vill först peka på den diskussion som under den senaste tiden har förts 15 december 1986 om våldet i samhället över huvud taget. Uppmärksamheten har riktats främst mot våldstendenser i olika ungdomsgrupper. Statsministern har tagit initiativ till en riksomfattande kampanj mot våld, en kampanj som redan startat och som kommer att intensifieras under vintern och våren. Skolan spelar en stor roll i fostran av barn och ungdom och har därför ett särskilt ansvar när det gäller att bekämpa våld och våldsuttryck bland dessa. Skolan kommer därför i hög grad att beröras av denna kampanj. I detta sammanhang vill jag också nämna den skrivelse om åtgärder mot våldsoch egendomsbrott som regeringen överlämnade till riksdagen i oktober i år. I skrivelsen redovisas en rad åtgärder som planeras mot bl.a. våldsbrott. Våld får aldrig accepteras. Skolan måste vara en plats där våld och förtryck inte tolereras i någon form. Skolan skall främja en positiv utveckling som präglas av solidaritet och respekt för mänskliga rättigheter. Detta uttrycks också klart i läroplanerna. Jag utgår ifrån som en självklarhet att fysisk och psykisk misshandel inte skall tillåtas i skolorna, i likhet med de lagar som gäller i samhället i övrigt. Det är angeläget att, när man talar om våld i skolan, något ange vilka proportioner det rör sig om. Skolan är Sveriges största arbetsplats räknat i antal människor som dagligen vistas där. Vi har över 1,5 miljon elever i ungdomsskolan, mer än 100 000 lärare och dessutom ett stort antal andra anställda. Man måste hålla detta i minnet när man i nyhetsmedia tar del av rapporter om enskilda våldshandlingar i skolorna. Skolöverstyrelsen försöker för närvarande med hjälp av länsskolnämnderna få en mer samlad bild av arbetsklimatet i skolan med avseende på våldstendenserna. Det är viktigt att sådana uppgifter kommer fram. Skolöverstyrelsen har också, tillsammans med läraroch skolledarförbunden, Elevorganisationen och Riksförbundet Hem och skola, inlett ett arbete med ett program för både kortsiktiga och långsiktiga insatser mot våld i skolan. Jag nämner detta för att det skall framstå som klart att regeringen och ansvariga skolmyndigheter inte på något sätt negligerar det våld som faktiskt förekommer. Skolan skall vara en trygg och stimulerande arbetsmiljö för alla som vistas där: elever, lärare och övrig skolpersonal. En god arbetsmiljö är den första och viktigaste förutsättningen för att arbetet i skolan skall kunna bli meningsfyllt för alla elever. Jag vill här särskilt peka på den viktiga roll skolledarna har när det gäller arbetsmiljön i skolan. Skolan är en del av samhället och speglar de tendenser som finns i samhället. Att behandla våld i skolan som en isolerad företeelse är därför inte meningsfyllt. Kampen mot våld i vid utsträckning innebär att man måste ta sig an och bekämpa de sociala, ekonomiska och kulturella orsakerna till våld, det som kan utgöra en grogrund för våldet. Alla måste engageras i detta arbete: myndigheter, organisationer, enskilda, alla som samfällt har ett ansvar för samhället och dess utveckling. Det långsiktiga arbetet med att skapa en skola för alla innebär att vi måste föra en konsekvent politik mot utslagning och för en skola som ger varje elev möjligheter att utvecklas efter sina egna förutsättningar. Det är inte möjligt eller ens önskvärt att från centralt håll försöka att i detalj bestämma hur arbetet skall bedrivas i varje skola för att omsätta läroplanernas mål till vardaglig handling. Däremot vill jag fastslå att det är väsentligt att en diskussion om normer, attityder och värderingar hålls levande i skolorna. Mobbning och rasism är allvarliga yttringar av våld som kräver en oavbruten och hög beredskap från skolans sida. Elevansvar och elevinflytande måste bli praktisk verklighet i skolorna. Till hjälp i det arbetet finns tillgång till utmärkt material som getts ut bl.a. av skolöverstyrelsen, statens invandrarverk, Utbildningsradion och Rädda barnen m.fl. organisationer. Det är föräldrarna som i första hand bär ansvaret för barnens fostran. Det finns anledning att särskilt betona deras uppgift att förmedla positiva normer till sina barn. En viktig förutsättning för att skolan skall lyckas är att föräldrarna engageras. Föräldrarna måste tidigt få vetskap om problem och ges möjlighet att aktivt delta i diskussioner om vilka normer och regler som skall gälla för barnen. Föräldrarna kan då bli ett stöd för skolans arbete i långt större utsträckning än vad som i dag är fallet. Från den 1 januari 1986 kan föräldrar ta ledigt från sitt arbete under två dagar per barn och år för att besöka skolan när när det gäller lågoch mellanstadierna. Härigenom har föräldrarna fått en ökad möjlighet att medverka i skolans arbete. Kontakterna mellan föräldrar och skola får dock självfallet inte begränsas till dessa dagar. Att skolan bygger upp fasta föräldrakontakter, både formella och informella, är viktigt i ett gemensamt arbete för barnen. Jag vill understryka att åtgärder mot våld inte kan baseras enbart på ett kortsiktigt program. Skolöverstyrelsen avser att ge vissa rekommendationer till skolorna om hur man kan arbeta för att stoppa våldstendenserna i en skola och också, tillsammans med de berörda organisationerna, överväga mera långsiktiga åtgärder. Från regeringens sida kommer vi uppmärksamt att följa detta arbete. Vi är beredda att ge det allt stöd som är möjligt.

Herr talman! ”Linköpingselev till sjukhus efter misshandel.” Detta är några tidningsrubriker från de senaste veckorna. Dessa meningar är hämtade ur skolöverstyrelsens förteckning över lärare som misshandlats av elever. Den listan är lång. I genomsnitt rapporters till SÖ ett nytt fall i veckan. Därutöver finns säkerligen åtskilliga fall som inte rapporteras. Det är alltså ingen tillfällighet att TV i höst tagit upp våldstendenserna i skolan i flera Magasinprogram. Några frimodiga lärare har gett skakande berättelser från skolans vardag. Någon skolbyråkrat har avslöjats som ovanligt handfallen inför denna verklighet. Vi politiker kan inte smita undan vårt ansvar, och det är naturligt att våldet i skolan diskuteras också i riksdagen. Jag tackar statsrådet Bengt Göransson för hans svar på min interpellation. Jag har inga invändningar mot det. symposium Skolan och ungdomsvåldet. Ett undervisningsråd leder en arbetsgrupp på sju personer inom SÖ med uppgift att ta fram handlingsprogram mot våldet. Dess rapport skulle ursprungligen ha offentliggjorts senare denna vecka, men då det blev känt att Bengt Göransson skulle besvara min interpellation i dag, tidigarelades en presskonferens till just i dag på förmiddagen. Tänk vad en interpellation och tidpunkten för ett svar på den kan åstadkomma! Utvecklingen mot ökat och grövre våld i skolan måste brytas. Det är ett självklart ansvar för politiker, skolmyndigheter, skolledare, lärare och föräldrar att medverka till detta. Här behövs ett helt batteri av åtgärder. Först är det viktigt att slå fast att ingen lärare skall behöva skämmas för att erkänna att det är problem i en klass. Skolledningen — rektor, studierektor — har en skyldighet att omedelbart ingripa så fort en lärare ber om hjälp. I en akut situation får allt annat stå tillbaka till förmån för ett personligt ingripande av skolledningen i klassrummet. Ofta kan en naturlig åtgärd vara att kontakta en förälder och be honom eller henne att omedelbart komma till skolan och delta i ett samtal eller förhör med en elev som har slagit en lärare eller på annat sätt utövat våld i klassrummet. Men lika viktigt som det är att omedelbart ingripa i en akut situation är det att långsiktigt angripa problemen. Det gäller lärarutbildningen, som måste bli mycket mer konkret när det gäller att förbereda lärarkandidaterna inför situationer de kan hamna i. Det gäller fortbildningsoch kursverksamhet i skolöverstyrelsens och kommunernas regi, där större omsorg behöver ägnas åt hela problemet med våldet i skolan. Det gäller, som statsrådet påpekar, informationsmaterial från SÖ och Hem och skola till både lärare, elever och föräldrar. Föräldrarna har naturligtvis ett huvudansvar när det gäller barnens fostran och utveckling. Därför måste de dras in i skolans nätverk. I många kommuner har föräldrar, lärare, elever och fritidspersonal bildat normgrupper. Låt mig ge några exempel. I den s.k. Sollentunamodellen samlas i årskurs 6 föräldrar, elever och lärare för att inventera hur föräldrarna tillsammans med skolan skall bestämma normer för högstadietiden när det gäller uteliv, fester, droger och andra källor till oenighet mellan föräldrar och barn. Inventeringen resulterar i ett slags kontrakt för vad som skall gälla både i skolan och på fritiden. I den s.k. Örebromodellen samlar högstadielärarna underlag till en studiecirkel med fem träffar som riktar sig till föräldrarna. Temat har varit ”Växa tillsammans — tonåringars normer i och utanför skolan”. I Linköpingsmodellen har föräldrar, fältassistenter och politiker gjort ”nattvandringar” på fredagskvällarna genom ungdomsstråken. Närvaron av vuxna har dämpat orosmomenten. Ansvaret för nattvandringarna har växlat mellan skolorna i Linköping. Malmöprojektet är ytterligare ett exempel på fungerande samverkan mellan lokala förvaltningar för att bryta negativa utvecklingstendenser i ungdomsgrupper. Det finns säkert många fler exempel på lokala initiativ som vore värda att föras vidare till andra skolor och orter. Skolöverstyrelsen bör medverka till detta. Det är också angeläget att ta vara på elevorganisationernas verksamhet och kontakter. Eleverna kan behöva stöd för att legitimera sin verksamhet i elevråden. De kan ofta ge alternativ till sysselsättning för elever som är skoltrötta eller uttalat negativa. Grupperna i ”Non fighting generation” kan stundom hjälpa till att diskutera ungdomarnas villkor och bakgrunden till våldet i samhället. Herr talman! Uppmärksamheten i medierna denna höst om våldet i skolan har haft mycket gott med sig. En ökad uppmärksamhet och vaksamhet inför våldstendenser är naturligtvis av godo. Skolmyndigheterna börjar ta problemen på allvar. Skolledarna har säkert blivit mera medvetna om sitt ansvar. Lärare som har problem med våldstendenser i en klass vet att de inte är ensamma om det och att de har rätt att få stöd av skolmyndigheter, skolledare, kolleger och först och sist föräldrarna. Utan föräldrarnas aktiva stöd kommer vi aldrig åt att lösa de här problemen.

Herr talman! Våld är oacceptabelt i alla former och sammanhang. Vi måste visa en bestämt avvisande attityd mot våld, särskilt i skolan som skall bidra till att forma unga människor för livet. Jag tolkar också statsrådets interpellationssvar som ett kraftigt avståndstagande från våldet. Men de åtgärder statsrådet föreslår räcker inte. Den senaste tiden har vi läst och hört mycket om ungdomsvåld och om våldshandlingar i den svenska skolan. Det behövs många åtgärder på både kort och lång sikt för att komma till rätta med detta. Kampanjer mot våld kan visserligen vara en markering, men de förmår inte åtgärda de grundläggande orsakerna. Det är riktigt att man inte kan behandla våld i skolan som en isolerad företeelse. Till stor del står orsakerna till våldet i skolan att finna i skolans innehåll och organisation, men främst i elevernas familjesituation och hur föräldrarna förmår fostra och stödja sina barn. Den glorifiering av våldet som rått de senaste åren, särskilt i vissa filmer, har säkerligen också påverkat många ungdomar. Eleverna måste känna att skolarbetet är meningsfullt för just dem. Alla elever måste ibland kunna lyckas, vara bra. Att känna sig sämst i nio år — vem kan det med bibehållen självkänsla? I en DN-intervju efter den svåra misshandeln av en fjortonårig pojke vid Ånestadsskolan i Linköping sade en lärare: ”De här grabbarna orkar inte hålla samma takt som flertalet i en klass gör. När de inte förstår och hänger med provocerar de ofta bråk.” Vidare sade läraren: ”De stämplas som busar trots att de är vänliga och varma ungar, de slutar skolan med ettor i betyget och tycker att livet är kört.” Precis så tänker och känner många lärare i vårt land, och jag tror att det ligger mycket i detta. Varje elev har rätt att ställa kravet på skolan att få tid och möjlighet att träna det grundläggande — läsa, skriva, räkna — så att det går bra. Få tillräckligt med tid, det är en förutsättning för att lära och senare lära mer och klara annat. Skolan måste koncentrera sig på det som är verkligt väsentligt. Då blir det också mer meningsfullt för eleverna. Varje elev måste få välja efter anlag och intresse. Varje elev är ju unik och måste få den undervisning som bäst passar vars och ens anlag och förutsättningar. Det är skolans skyldighet att möta varje elev och ta hänsyn till varje elevs personliga egenart. Det gör skolan också genom att ställa krav, väl anpassade krav, och genom att följa upp kraven. Att ställa krav är att visa att man bryr sig om — och att visa att man respekterar. Andan på skolan betyder också mycket. De vuxna måste vara auktoriteter som bestämt och vänligt leder och säger ifrån. Våldstendenser måste genast avvisas. Det är viktigt att man på våra skolor diskuterar detta, så att man når fram till ett gemensamt bestämt agerande. Familjesituationen och föräldrarnas fostran är dock avgörande för hur barnen fungerar. Föräldrarna har huvudansvaret för barnens vård och fostran. Det är självfallet utmärkt att statsrådet betonar föräldrarnas ansvar och uppgift att förmedla primära normer till sina barn. I själva verket är det så, att om föräldrarna inte förmår förmedla normer och ge sina barn trygghet och respekt för medmänniskor är det mycket litet som skolan kan göra. Familjepolitiken måste underlätta för vuxna att ta sitt föräldraansvar, stötta föräldrarna i fostrarrollen. För det första måste skolan visa en gemensam, bestämd attityd mot våld och det bus, skuffande och buffande som kan vara väl så skrämmande för rädda elever. Alla måste ha denna bestämda attityd — från rektor till skolvärdar. Skolledningens ansvar är särskilt stort. Skolan måste också bidra till att ge normer och respekt för människor och egendom. För det andra måste skolan ställa upp för lärare som trakasseras. Alla lärare klarar inte sin situation ensamma, särskilt inte i mycket besvärliga klasser. Skolledningen måste tydligt visa att den stöder sina lärare —- innan det går för långt. För det tredje måste föräldraansvaret betonas. Skolan måste kräva föräldrarnas hjälp och ansvar — såväl i skolan som på fritiden.

Jag vill till sist, herr talman, fråga om inte statsrådet instämmer i att det krävs åtgärder av det slag som jag här har föreslagit.

Herr talman! Jag saknar i det här svaret en aspekt som i högsta grad berör skador genom våld i skolan. Det gäller arbetsmiljölagens tillämpning. Som vi framhållit i olika sammanhang från folkpartihåll gäller arbetsmiljölagen, som antogs 1978, också skolelever från årskurs 7. Skolöverstyrelsen fick i uppdrag att utreda hur lagen borde tillämpas. I SÖ:s rapport, som var klar för sex år sedan, gavs en ingående beskrivning över hur lagen borde tillämpas. I rapporten betonas också att det är önskvärt att skyddsarbetet utsträcks till att gälla alla skolbarn, även om arbetsmiljölagen enligt riksdagsbeslutet 1978 skall gälla bara från årskurs 7. För vuxna pågår sedan många år ett målmedvetet arbete för att minska skadorna på arbetsplatsen. När de söker hos företagshälsovården för omplåstring ställs rutinmässigt frågorna ”Hur har skadan uppkommit?” och ”Hur skall en upprepning undvikas?”. Alla skador och tillbud registreras och bearbetas för att riskerna skall elimineras. Det vore fullständigt otänkbart för vuxna att dag efter dag fortsätta att gå till en arbetsplats där de blir utsatta för upprepad misshandel. Risken att skadas i skolan är ungefär dubbelt så stor som risken att skadas i arbetslivet. Nästan hälften av skadorna i skolan sker under raster. Rasterna är tre till fyra gånger farligare för skoleleverna än fritiden. Och det är inte fråga enbart om enkla skrubbsår och stukningar — man beräknar att ungefär en tredjedel är skelettskador, dvs. benbrott. I Linköping intervjuades 16 elever som hade skadats under rast. I 6 fall hade skadan uppkommit genom uppenbart uppsåt att skada — från kamrats sida—, i ytterligare 5 fall var det möjligt att uppsåt hade orsakat skadan. I bara 3 av de 16 fallen kunde man säkert utesluta att skadan orsakats av våld från kamrat. Stockholms skolöverläkare, Lars Cernerud, har gång på gång påtalat att det ökade våldet mellan eleverna är det mest alarmerande i skolhälsovårdens årsrapportering. Därför är det oerhört viktigt att skyddsarbetet bland våra skolelever kommer till stånd enligt riksdagsbeslutet från 1978. Jag tror att det är en förutsättning för att vi skall kunna ta itu med både den fysiska och den psykiska misshandeln på ett rationellt sätt. Det finns många vackra exempel på hur man genom systematisk registrering, rapportering och uppföljning av skador samt informationsverksamhet har nått lysande resultat. Det är åtta år sedan beslut fattades om att arbetsmiljölagen skall omfatta även elever fr.o.m. årskurs 7, men fortfarande finns det inga enhetligt utarbetade regler för hur skyddsarbetet för elever skall organiseras. Ärendet ligger enligt uppgift fortfarande kvar hos utbildningsdepartementet. När kan vi förvänta oss att också skoleleverna får en fungerande ”företagshälsovård” med ett väl utbyggt skyddsarbete?

Herr talman! För ungefär tre veckor sedan ställde jag en fråga i detta ärende till skolministern, men med de regler som gäller för arbetsordningen i riksdagen tog den interpellation som därefter framställdes över, och det är anledningen till att jag har anmält mig till dagens debatt. Våldet i skolan har naturligtvis många olika orsaker. Vi kan, som flera talare har gjort, peka på många företeelser i det omgivande samhället som bidrar till detta, t.ex. de totalt sett ökade våldstendenserna, familjesplittringen, oron över huvud taget, storstadskoncentrationen osv. Det finns en lång rad sådana orsaker, som vi naturligtvis skall försöka att åtgärda, men som kan åtgärdas kanske först på litet längre sikt. Givetvis finns det problem också inom skolan, problem som är inbyggda i själva systemet och i organisationen, med stora skolenheter, med stora klasser, med olämpligt utformade lokaler. Alla dessa högstadieskolor från 60-talet och början av 70-talet byggdes på ett sådant sätt att de skulle kunna inhysa många paralleller — sex, sju eller åtta paralleller är inte ovanligt. Hela konstruktionen med högstadieundervisningen byggde nästan på förutsättningen att lärarna skulle undervisa många paralleller samtidigt. Skollokalerna byggdes med stora centralkapprum, där elevernas enda fasta punkt i tillvaron är ett plåtskåp och där hundratals elever konfronteras med varandra. Då är det kanske inte så konstigt att det, som någon av de föregående talarna sade, uppstår knuffar, puffar och ett och annat litet missöde. Förlåt mig, Ingrid Ronne-Björkqvist, men jag tror kanske inte att det hjälper särskilt mycket om rektor då står där och säger: Snälla barn, tänk på arbetsmiljölagen! Så ser det alltså ut. Jag tror att de som studerat problemet och som läst de rapporter som vi litet till mans har upprörts över den senaste tiden också kan konstatera att övergreppen mot lärare nästan undantagslöst har inträffat i stora skolor i storstadsområden. Jag tror inte att man kan hitta en enda liten skola på någon mindre ort eller ute på landsbygden där sådana övergrepp har inträffat. Det är kanske någonting som vi skall fundera över. Även detta är sådant som vi kan åtgärda kanske först på lång sikt. Men det finns en del som man kan göra tämligen omedelbart och på kort sikt. Man kan försöka dela stora skolenheter i mindre. Även inom skolenhetens ram går det att göra sådana uppdelningar med relativt blygsamma ombyggnadsarbeten, så att inte alltför många elever konfronteras med varandra. Man kan t.ex. se till att ett par klassrum får gemensamma entréer och kapprum. Man kan försöka åstadkomma det som vi brukar kalla hemrumsprincipenii stället för de institutionsskolor som vi i många fall fortfarande har. Stora högstadieskolor kan också delas genom att man utlokaliserar viss verksamhet eller, för att uttrycka mig mera korrekt, hemlokaliserar verksamhet. Högstadieelever kan i sådana fall få gå kvar ett eller annat år, eller kanske t.o.m. under hela högstadietiden, i en lågoch mellanstadieskola på hemorten i stället för att alltid skjutsas till den stora centralorten. Genom det vikande elevunderlaget får vi efter hand friställda lokaler i lågoch mellanstadieskolor som också kan användas för högstadieundervisning. Detta är en möjlighet som rätt många kommuner har försökt att ta till vara. Vi hade en utveckling för några år sedan som innebar att denna verksamhet ökade. Tyvärr har den stannat av. Det beror till en del på de ogynnsamma statsbidragsregler som gäller för den här typen av undervisning. Skolorna får räkna basresurser inte på den lilla enheten utan på högstadieenheten totalt, och det gör att de kommer i ett ogynnsammare ekonomiskt läge än om de kunde räkna varje klassavdelning för sig. Jag är medveten om att systemet tillskapades när vi hade icke-socialistiska regeringar, men bekymren har accentuerats med den tilltagande elevminskningen och det alltmer kärva statsbidragsekonomiska läget. Här som i så många andra sammanhang handlar det om resursfrågor. Men de organisatoriska förändringar som jag har pekat på och som skulle kunna innebära en del förbättringar kommer att underlättas genom den nya lärarutbildningen, även om det i det avseendet tar litet tid, innan vi ser några effekter. På kort sikt finns det, herr talman, såvitt jag ser, bara en enda åtgärd som kan få någon omedelbar verkan, och det är att ge skolan sådana resurser att man kan skapa mindre klasser och mindre skolenheter. Mot den bakgrunden skulle jag slutligen vilja ställa en fråga till skolministern. I förra årets budgetproposition sade skolministern att ingen klass fortsättningsvis skulle behöva ha fler elever än vad som motsvaras av delningstalet. Nu står vi snart inför en ny budgetproposition. Kommer det att bli på det sättet fr.o.m. nästa hösttermin?